Herr talman! När debatten nu närmar sig sitt slut skulle jag gärna vilja göra ytterligare fyra reflexioner. För det första: Det finns olika uppfattningar om hur politiken på olika områden skall utformas här på hemmaplan. Det tycker jag är naturligt. Det tillhör vår demokrati. Jag tycker att det är viktigt att vi alla visar att EG i det avseendet på intet sätt är en tvångströja. EG skapar förutsättningar för en vital nationell politik. För det andra: Det finns olika uppfattningar om de nationella procedurerna och om när den kommande folkomröstningen skall hållas. Inte heller detta överraskar mig. Men låt mig säga att det är min och regeringens uppfattning att tidpunkten för folkomröstningen skall fastställas först när medlemskapsförhandlingarna närmar sig sitt slut och vi kan överblicka läget. För det tredje: Det finns, och det är ett dominerande intryck från debatten, trots dessa meningsskiljaktigheter, en grundläggande och mycket bred enighet -- med ett helt förutsebart undantag, nämligen Vänsterpartiet -- kring uppläggningen och genomförandet av de svenska förhandlingarna. Det är en styrka i förhandlingarna, och den styrkan avser vi från regeringens sida att med all kraft slå vakt om. Jag vill här inte minst uttala min erkänsla för de uppskattande ord som Berit Löfstedt i den här delen riktade till oss. För det fjärde: Informationsfrågan slutligen är viktig. Det har framhållits, inte minst av Christer Windén i debatten här, och den uppfattningen delar jag. Det sägs ibland att rädslan för det okända, ett EG medlemskap, får många människor att intuitivt säga nej snarare än ja. Jag vill vända på detta genom att säga att det i stället är utanförskapet -- att avstå från det fördjupade samarbetet kring EG EU.
Herr talman! Jag vill kommentera den första delen av Ulf Dinkelspiels inlägg nyss. Mycket av det som han i övrigt sade om behovet av samarbete, samling osv. är utmärkt. Jag tror dock att det på en punkt finns ett grundläggande missförstånd. Ulf Dinkelspiel menar när det gäller de nationella frågorna -- det framgår såväl av hans replik till Berit Löfstedt som av inlägget nyss, att om vi är oense om t.ex. arbetsrätten är det en sak för sig, som inte har med EG att göra. Det kan handla om missförstånd. Folk kan tro att dessa saker har med varandra att göra, men det har de inte. Men på just den punkt som har diskuterats här i dag har dessa saker i högsta grad med varandra att göra, också reellt. När den inre marknaden förverkligas välkomnar vi självfallet utländska arbetstagare hit till Sverige. Det gör också fackföreningsrörelsen -- om det blir på lika villkor, om det blir med svenska avtal och om det då blir möjligt att hålla svenska avtal här i landet t.ex. Det är ju genom en nedrustning av den svenska arbetsrätten i Sverige som man kan riskera en urholkning just beträffande möjligheten att välkomna utländska arbetstagare hit till Sverige på lika villkor. I stället kan det bli på just ojämlika villkor, och det kan förorsaka precis den typ av problem med den inre marknaden som fackföreningsrörelsen önskar undvika. Det finns alltså även en reell koppling mellan delar av arbetsrätten -- det gäller förstås inte hela arbetsrätten. Vi vet att såväl LO som TCO har fört fram detta till regeringen. Det gäller alltså vad vi gör här hemma och vad som sker i EG. Jag tycker att regeringen borde tänka på detta, och jag hoppas att regeringen inte går till konfrontation i de avseendena.

Herr talman! På riksdagens bord ligger många viktiga frågor den här hösten. Regeringens propositioner om nya läroplaner och betyg tillhör de allra viktigaste. För första gången finns nu möjlighet att skapa en helhet av målen och ramarna för skolväsendets olika delar. Det är en utmaning. De nya läroplanerna skall skapa den skola som skall förbereda barn och ungdomar för vuxenlivet i början av nästa sekel och ge vuxna de kompletteringar som behövs. Det förberedelsearbete som är gjort har engagerat många människor under lång tid. Avvägningarna av vad som är viktigt att kunna, vilka värderingar som skall prägla skolornas arbete, vem som skall ha ansvar för vad osv. är svåra. Inte desto mindre är de nödvändiga. Skolan kan och skall åstadkomma mycket, men skolan klarar inte allt. Regeringen har spänt sin båge. Vi siktar högt. Sverige måste höja sin kompetens på alla nivåer. Redan i regeringsförklaringen 1991 angav vi att vi vill skapa Europas bästa skola. Våra barn, ungdomar och vuxna skall få den bästa utbildning som vi kan åstadkomma. Jag är naturligtvis medveten om skolornas vardag. Även skolorna märker den ekonomiska krisen. Det är inte den ökade valfriheten som är problemet, Ewa Hedkvist Petersen. Det förändrade ansvaret för skolan har också sina barnsjukdomar. Men när jag träffar elever, lärare och föräldrar när jag besöker skolor runt om i landet är det ändå viljan att förbättra, kreativiteten och de många goda exemplen som är det bestående intrycket. Av just den anledningen är det min övertygelse att riksdagen med regeringens förslag som grund kan skapa förutsättningar för de visioner och den framtidstro som krävs för att skolan skall utvecklas, förnyas och nå ännu bättre resultat. Läroplansförslagen bygger vidare på tre viktiga idéer. För det första: Decentraliseringen och det nya styrsystemet för skolväsendet som riksdagen fattat beslut om skall fullföljas. I de förslag vi nu lagt fram tar vi konsekvenserna av tanken på målstyrning, dvs. att staten skall ange målen, inte vägarna att nå dem. För det andra: Genom större utrymme för elevers och föräldrars val vill vi öka intresset och motivationen för arbetet i skolan och skapa förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan hem och skola. Att eleverna måste få ett större inflytande och ansvar för de egna studierna är viktigt. Det handlar om att bejaka barns och ungdomars egna och naturliga intresse att söka kunskap. För det tredje: Våra förslag bygger på respekt för framför allt lärarnas erfarenheter och kompetens samt insikten om de variationer i mognad, erfarenhet och förutsättningar som eleverna har. Barn är inte födda med en inbyggd klocka som tickar fram jämnlånga inlärningsminuter åt dem. Deras erfarenheter är personliga och vitt skilda, liksom deras intressen. Vill vi försäkra oss om att alla elever skall få en rimlig och nödvändig del av den kunskapsmassa vi vet att det moderna samhället förutsätter, måste vi bygga en skola som ger ökat utrymme för variationer, flexibilitet och individuella hänsyn. Statens uppgift är att klart och tydligt ange vad som är ett minimikrav för skolan att uppnå och vart den bör sträva. Det behövs också fasta tillfällen för att stämma av att skolorna verkligen når dessa nivåer. I kursplaner för varje ämne skall målen anges och en nationell avstämning i förhållande till kursplanernas mål skall göras det femte och nionde året. När det gäller de mest grundläggande kunskaperna att läsa, skriva och räkna vill vi att skolorna skall stämma av elevernas kunskaper redan i andra klass. Det finns tre viktiga perspektiv som återkommer i förslagen. Det är det internationella perspektivet, det är det etiska perspektivet och det är miljöperspektivet. Konkreta exempel på hur dessa följs upp är förstärkningen av språkprogrammen, ett tydligt ansvar för rektor att förebygga och ingripa mot mobbning och att miljöfrågorna återkommer i flera av skolans ämnen. För gymnasieskolans del innebär öppningen för utvecklandet av en mer kursutformad skola inom programmens ram att nya vägar öppnas för otraditionella utbildningskombinationer. Jag vill redan nu understryka att regeringens förslag handlar om att ta bort hinder för en sådan utveckling, inte att tvinga gymnasieskolorna att organisera om sina utbildningar. Förslaget bygger på önskemål och synpunkter från skolor och kommuner som redan skaffat sig erfarenheter av den nya gymnasieskolan och som nu vill gå vidare. Det är naturligtvis med tillfredsställelse jag har följt det positiva mottagande som regeringens förslag har fått. Visserligen finns många synpunkter på detaljer. Inte minst varje ämnesföreträdare och intressegrupp har sina specialfrågor att bevaka. Men huvuddragen i den skolpolitik som regeringen för är något som vinner stor uppslutning. Besluten om att elever och föräldrar skall få välja skola och att fristående och offentliga skolor skall åtnjuta likvärdigt stöd är en stor framgång. Vår strävan att ge skolorna i samarbete med föräldrarna ökat utrymme för profilering när det gäller ämnen och arbetsformer välkomnas. Att elever och föräldrar skall få ordentliga besked om hur eleven lyckas i sina studier har varit ett allmänt önskemål länge. Dess värre tvingas jag konstatera att det är just på de här områdena som socialdemokraterna har de största invändningarna. Skolpengen skall avskaffas, hette det från den socialdemokratiska kongressen. De fristående skolorna behövs inte, var budskapet i en rapport från den socialdemokratiska riksdagsgruppen i augusti. Riktigt vad som menas är väl inte helt klart, för socialdemokraterna slinter i den här frågan än hit, än dit, ungefär som ''prästens lilla kråka'' i visan. Men i dag finns alla möjligheter att ge ett klart besked. Vill ni avskaffa rätten och möjligheten att välja skola, offentlig eller fristående? Törs ni här i dag säga att de över 200 fristående skolor som arbetar runt om i landet är onödiga, att de inte behövs? I den socialdemokratiska rapporten heter det också: ''Nu finns utrymme för ett pedagogiskt nytänkande och ett experimenterande inom grundskolan som rymmer alla progressiva pedagogiska riktningar.'' Det betyder att socialdemokraterna anser att allt nytänkande som kan behövas redan är möjligt att genomföra i den nuvarande grundskolan. Skall man tolka det som att socialdemokraterna säger nej till utökade möjligheter att göra lokala prioriteringar och bedömningar? Vi, dvs. regeringen, vill i vart fall öka utrymmet för lokala prioriteringar och bedömningar, för vi vet att behoven är olika och att det finns mer än en lösning som är bra. Till sist -- betygen. Få politiska frågor tycks kunna skapa sådana debatter och föda så många olika varianter som just betygen. Otaliga är de utredningar och beredningar som penetrerat frågan. Från regeringens sida är det tre saker som har varit viktiga. För det första måste elever och föräldrar få tydlig information om hur skolan bedömer elevens studieresultat. För det andra behövs sådan information tidigare än i dag. För det tredje måste avslutningsbetyg kunna användas vid urval till fortsatta studier och då måste de vara jämförbara, dvs. det krävs ett nationellt system. Vi har lagt fram ett sådant förslag. Från årskurs 5 skall skolan skriftligen ge information till elever och föräldrar. Hur informationen utformas överlåter vi till skolorna att avgöra, men vi anser det naturligt att informationen mot slutet av skoltiden förbereder eleverna för betygssättning enligt den nationella modellen. Herr talman! Sverige har en lång utbildningstradition. Att alla barn skall ges goda kunskaper och färdigheter är vi överens om. Frågan gäller hur den ambitionen skall klaras av. Men det finns faktiskt inget facit som anger ett enda korrekt svar, giltigt för varje elev och giltigt för den dryga miljon barn och ungdomar som i morse och nästa alla andra morgnar promenerar i väg till sin skola. Svaren är många. Dem kan man bara finna ute i skolor och i klassrum. Vår uppgift i riksdag och regering är att ge elever, lärare och föräldrar möjlighet att söka dem.
Herr talman! Skolministern avslutade med att säga att svaren finns ute i klassrummen. Så är det när det gäller betygen. Vi har fått ett svar till riksdagens partier. Nu ligger ärendet här i riksdagen. Vi har fått ett svar från klassrummen vad gäller betyg, från lärare, elever och föräldrar. De säger att de inte vill ha det betygsförslag som regeringen har lagt fram. De säger att de inte vill ha ett lokalt beslut om betygssystem. De säger att de inte vill att det skall öppnas dörrar för att sätta betyg från årskurs 1. De är rädda att alla barn då inte får den likvärdiga utbildning som de har rätt till enligt skollagen. Jag tycker att vi skall lyssna på dem som finns i klassrummen. Jag vill påminna om frågan jag ställde till utskottets majoritet och hoppas få svar senare. Det är inte heller bara oppositionen och skolans folk som reagerar mot betygssystemet. Man reagerar också på t.ex. DN:s ledarsida mot hur detta hanteras. Där står så här: Den kritik som socialdemokraterna riktar mot regeringens hantering av betygsfrågan är däremot berättigad. När det stod klart att betygsberedningens parlamentariskt förankrade kompromissförslag inte var användbart borde regeringen ha tagit mer tid för såväl diskussioner med oppositionen som för en remissbehandling. Det finns alltså en bred kritik mot det förslag som föreligger och mot att det inte är förankrat innan det läggs fram, vilket vi har som svensk tradition. Jag tycker att det nu måste vara en uppgift för utskottet att hitta ett betygssystem som vi kan presentera för skolans folk och som vi vet kommer att fungera bra. Då kan vi inte öppna dörrarna för betyg redan från ettan, t.o.m. i 16 ämnen, vilket är teoretiskt möjligt. I regeringens proposition finns förslag till timplaner med 13--14 ämnen redan från ettan. Det är ingen orimlighet att vi öppnar för väldigt mycket betyg redan från ettan. Det vill inte föräldrar och barn ha. Detta måste vi lyssna på. Finns det inte någon lyhördhet hos regeringen? Vill ni inte lyssna och medverka till att vi får fram ett bättre beslut? Med valfriheten är det på det sättet att socialdemokraterna har infört rätten att välja skola. Vi kommer inte att avskaffa den. Men vi säger att man inte skall favorisera privata skolor. Man skall inte använda skolpengssystem som gör att barn som behöver stöd inte får det stöd de skall ha. Men så är situationen i dag. Riksdagens utbildningsutskotts utfrågning visade att de barn som far illa i skolan i dag är de som behöver stöd men inte får det. Det kan vi inte stillatigande åse.
Herr talman! Först om betygen. Vi har fått svaren på vad elever, föräldrar och lärare tycker, säger socialdemokraterna. Jag ifrågasätter faktiskt det. Det finns många synpunkter, vi fick många synpunkter i den mycket breda remissomgång som gjordes. Men jag kan inte tro att de som svarat socialdemokraterna är emot att faktiskt få sin vilja igenom. Regeringens förslag handlar om att vi låter elever, lärare och föräldrar bestämma hur de vill att informationen skall utformas och när de vill börja göra det. Men vi säger att det skall vara skriftlig information från det femte året. Det förslaget bygger på att vi har tilltro till och respekt för det kunnande och den kompetens samt det ansvar för barnen som människor i skolorna har. Det är inte nödvändigt för riksdagen att förbjuda saker som man tycker är fel. behöver man inte det enligt regeringens förslag. Så enkelt är det. Men vill man ha betyg tidigare finns den möjligheten. Jag tycker att det är viktigt att ha den flexibiliteten. Skälet är att betygen, eller framför allt information av olika slag och också de utvecklingssamtal som socialdemokraterna vill ha, utgör en pedagogisk modell, en metod, ett sätt att försöka göra föräldrarna delaktiga i det skolan sysslar med. Det innebär en återkoppling till eleven. Vi tror att det är viktigt att lämna utrymme för det lokala kunnande som finns. Rätten att välja skola har Socialdemokraterna infört, säger Ewa Hedkvist Petersen. Det är möjligt att ni har infört rätten -- det står för övrigt inskrivet i internationella konventioner. Problemet under socialdemokratiskt maktinnehav har emellertid varit att möjligheten har varit starkt beskuren för huvuddelen av landets föräldrar. Man har helt enkelt inte haft råd, därför att bidragssystemen lekt svälta räv med fristående skolor. Av den anledningen har den här regeringen tagit initiativ -- och beslut har fattats av riksdagen -- som gör det möjligt för fristående skolor att få rimliga ekonomiska villkor. Vi tycker att det är viktigt att rätten och möjligheten hänger ihop. Hur skall vi åstadkomma den likvärdiga utbildningen? frågar Ewa Hedkvist Petersen. Jag var inne på det i mitt inledningsanförande. Jag är alldeles övertygad om att vi bara kan uppnå likvärdig utbildning om vi bestämmer oss för vad vi vill att eleverna skall lära sig och ger möjlighet för lärare, föräldrar och andra att avgöra vad som krävs för att nå dit. Det är en väldig skillnad mellan ett flyktingbarn från Somalia som kommit till Sverige och börjar på årskurs 3 i den svenska skolan och ett barn från en lycklig familj, där barnet fått mycket stöd av föräldrar och andra under hela uppväxttiden. Det säger sig självt att dessa barn behöver olika typer av stöd, hjälp och inspiration för att nå samma resultat, dvs. den likvärdiga utbildningen. Det är detta vårt förslag bygger på.
Herr talman! Skolministern börjar med att säga att hon ifrågasätter de yttringar som jag kom med i anledning av betygsförslaget. Lärarförbundet har faktiskt för en gångs skull samfällt -- det betonar man -- enat sig och sagt att man inte vill ha regeringens betygssystem. Man vill ha ett betygssystem där betyg ges från årskurs 7. Det anser man främjar skolans arbete. Det tycker jag att vi skall beakta. Hem och skola har samma åsikt. Vi måste lyssna på dem som finns i skolan. Det rör sig om miljontals människor i vårt land. Problemet är bara, det förstår vi, att skolministern själv vill ha betyg tidigare i skolan. Det har hon sagt i de debatter som vi nu har haft under ett års tid. Nu har man hittat lösningen: skolorna skall få bestämma själva. Alltså öppnar vi för att om skolorna själva vill skall de få sätta betyg redan från ettan. Då slipper skolministern att stå för det, då skall man besluta det lokalt. Lärarförbunden säger att det inte fungerar i skolan. Det kan man inte förklara för elever och föräldrar. Det ligger väldigt mycket i det, tycker jag. Man kan inte ens utläsa i propositionen vem som skall besluta om det skall ges betyg. Vem är skolan? Skolministern sade ''man''. Är det rektorn, någon annan i skolan, läraren i klassen? Vem är det som skall besluta? Det finns en stor osäkerhet här. Ett sådant förslag kan vi inte lämna ifrån oss i riksdagen. Lärare, föräldrar och barn i Sverige skall veta när betyg börjar sättas och på vilka grunder. Skolministern och hennes parti vill naturligtvis främja de privata skolorna, därför att de utgör en spjutspets i privatiseringsstrategin. Det har t.o.m. statsministern vidimerat vid ett uttalande. Han sade att det här kunde ses som ett igångsättningsbidrag därför att det var så stort. Han kunde acceptera det. Vi ser i dag att de förändringar som regeringen gör hotar likvärdigheten i skolan. Jag är inte nöjd med skolministerns svar. Vi fick höra från kommun efter kommun vid utfrågningen att barn som behöver stöd inte får det. Rektorskollegiet i Stockholm har sagt att gränsen snart är nådd för vad de svaga eleverna klarar av. Då måste regeringen, anser vi, gå in med åtgärder. Då kan man inte bara säga att alla skall få välja skola när vi får skolpengssystem. Regeringen måste nu ta itu med den mycket svåra situation som vi har, då likvärdigheten hotas även om den är inskriven i skollagen.
Herr talman! Om skolorna och kommunerna bryter mot skollagen och andra förordningar som säger att barn med behov av särskilt stöd skall få det, då måste Skolverket självklart ingripa. Det är alldeles orimligt annars. Det är fel att som socialdemokraterna påstå att de ekonomiska svårigheterna i många skolor beror på att vi har ett stöd som också innebär bidrag till fristående skolor. Många kommuner har inte ens någon friskola, det finns inga elever som går i friskolor, men de har ändå väldigt stora bekymmer. När man lyssnar på Ewa Hedkvist Petersen börjar man undra om ni vill riva upp decentraliseringen och det generella statsbidraget till kommunerna -- den slutsatsen drar man -- och öronmärka, specialdestinera pengar igen. Är det detta ni vill? Vi vill inte det. Vi har alldeles nyss gått över till att ge kommunerna förtroendet att själva göra sina prioriteringar med hänsyn till de lagar och regler som gäller. Jag tycker att de skall ha rimlig tid på sig att leva upp till det. Ena minuten säger Ewa Hedkvist Petersen att elever, föräldrar, lärare och andra inte vill ha betyg tidigare. Om det vore så, kan inte regeringens förslag vara något problem för socialdemokraterna, för då blir det inga betyg, eller hur? Då ges möjligen skriftliga omdömen, vilket vi har sagt att vi skulle vilja ha. I grunden för den socialdemokratiska oppositionen ligger misstanken att ni inte har stöd bland elever och föräldrar för er inställning i betygsfrågan. Vi vet från mängder av undersökningar att det är så. Man vill ha tydligare information. Jag tycker att det är viktigt att skolorna i samverkan med föräldrarna får hitta former för att tydliggöra den informationen. Vi talar inte från regeringens sida om betyg ens i årskurs 5, utan vi talar om tydligare information och skriftlig sådan som ett komplement till de kvartssamtal som förs. För övrigt tycker jag att det är bra att socialdemokraterna i sitt förslag sagt att man bör utveckla dessa samtal -- utvecklingssamtal behövs. Men dessa samtal är icke i stället för utan en del av informationen till hemmen. Den skriftliga informationen behövs också. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.
Herr talman! Skoldebatten i Sverige är i dag mer levande än på länge. Listan på diskussionspunkter kan göras oändligt lång, alltifrån övergripande frågor om hur skolan skall styras till detaljer om kursplaner och enskilda ämnens status. Det är stimulerande att arbeta med skolpolitik, därför att alla människor har någonting att säga om skolan. Man har gått där själv, man har barn som går där och av den anledningen har man erfarenheter. Under de senaste åren har förändringstakten varit exceptionellt hög inom skolområdet. När gamla invanda system förändras uppstår med självklarhet oro. Kommunaliseringen av lärartjänsterna gjordes på ett mycket tvivelaktigt sätt. Besparingarna inom kommunerna har ökat stressen på elever och personal i skolan. Många i skolan önskar sig kanske litet lugn och ro, och det kan vara förståeligt. Till dem vill jag säga att kontinuerlig utveckling och omprövning alltid är och måste vara en naturlig del av skolans vardag. Graden av förändringar kan naturligtvis växla över tiden. Jag vill i det här inlägget främst uppehålla mig vid barnens, ungdomarnas och föräldrarnas inflytande i skolan. Det är mycket nedslående besked som Skolverket lämnar i sin nationella utvärdering om just inflytandet. Att detta minskar med ökande ålder konfirmerar tidigare iakttagelser, bl.a. av Självklart borde det vara tvärtom. Man kan fråga sig vad det beror på att inflytandet minskar. Det finns säkert många förklaringar. En kan vara alltför litet av pedagogisk utveckling, något som OECD observerade i sin rapport häromåret. Det centralstyrda, detaljreglerade system som nu har börjat brytas upp är en annan. Vår uppgift som politiker är att undanröja hinder och i görligaste mån skapa förutsättningar för professionalitet och utveckling i skolan. Jag tror att många lärare har känt sig fångade i den myriad av paragrafer som i detalj styrt deras yrkesliv. Detta har i sin tur drabbat eleverna i form av katedral undervisning och bristande inflytande. Att öka elevernas inflytande över sina studier och sin skolmiljö är fundamentalt för en positiv utveckling av svensk skola. Ordens makt över tanken är stor. Tillåt mig därför en semantisk fundering: begreppet ''lärare'' betecknar någon som lär någon annan. Läraren är subjekt, eleven är objekt. Det är så som det bristande inflytandet kan beskrivas. En modern lärare fungerar naturligtvis inte på det sättet, utan mera som en guide i elevens kunskapssökande. Vi skulle kanske försöka hitta en annan benämning för läraryrket. Det står öppet för uppslag från kammarens ledamöter. Så långt klassrummet. Jag vill då säga något om barns och föräldrars inflytande i skolans styrprocess. Decentraliseringsprocessen får inte göra halt på kommunal skolstyrelse/nämnd-nivå. Folkpartiet har länge pläderat för att varje skola skall ha sin egen styrelse där föräldrarna har majoritet. Jag hade för en månad sedan själv tillfälle att studera hur ett sådant system fungerar i Nya Zeeland. Visserligen har man där ett helt annat styrsystem. Skolorna lyder direkt under ministeriet. Man har skolpeng som resurstilldelningsprincip, men man har styrelser där majoriteten utses genom direkta val bland skolans föräldrar. Det visar sig fungera mycket bra. Engagerade föräldrar arbetar sida vid sida med rektor och lärare för att skapa en så bra skola som möjligt. I Sverige kan riksdagen självfallet inte kommendera kommunerna att inrätta sådana styrelser. Gällande lagstiftning lägger dessutom en del hinder i vägen för att överföra hela beslutanderätten över skolan till en sådan styrelse. Men vi borde kanske röja undan en del av de hinder som finns för att göra det möjligt för de kommuner som skulle vilja ta steget fullt ut att kunna göra det. Det finns ändå goda exempel på lösningar inom lagens ram. Låt mig ge ett exempel. Sedan början av det här året har man i Lund något som man kallar för skolkonferens, där företrädare för föräldrar, elever, lärare och personal tillsammans med rektor behandlar principer och riktlinjer för skolverksamheten inom rektorsområdet. Brukarföreträdarna, dvs. föräldrar och elever, är i majoritet. Exempel på frågor som behandlas är fördelning och omfördelning av resurser, lokaldisposition, inköp av materiel och läromedel, schemaläggning och ordningsregler. Man yttrar sig också över budgeten till skolstyrelsen. Delegationen är villkorad så, att man inte hamnar i konflikt med t.ex. rektors ansvar enligt grunskoleförordning eller läroplan. Konferensen handlägger inte heller personalfrågor och frågor rörande enskilda elever/familjer. Tvistefrågor som man inte kan lösa i konferensen lämnas över till skolstyrelsen för avgörande. Hittills har det faktiskt varit ett enda fall som man har överlämnat till skiljenämnd, och i det fallet fick eleverna rätt, vilket är ganska glädjande. Det här exemplet visar att det finns kommuner som har tagit elev och föräldrainflytandet på allvar och skapat en organisation för detta. Just organisationen eller institutionen är väldigt avgörande, annars finns det risk för att inflytanderesonemanget stannar vid tomt prat. Min och mitt partis förhoppning är att utvecklingen i den riktningen skall gå vidare i snabb takt. Jag är övertygad om att den svenska skolan är i behov av en smärre revolution på det här området, just därför att ett ökat inflytande och engagemang från elever och föräldrar är en grundförutsättning för en utveckling mot Europas bästa skola -- kanske t.o.m. viktigare än ökade ekonomiska reurser! Jag har en fråga till Ewa Hedkvist Petersen. Jag tycker att ni har en bristande logik i ert resonemang om friskolor. Ni säger i er rapport och i era uttalanden att friskolor skall få finnas. Men man får inte ta ut några avgifter i friskolorna, samtidigt som man inte är garanterad ersättning, framför allt inte via skolbudgeten. Då frågar jag mig: Hur skall en friskola över huvud taget kunna existera under dessa villkor? Jag vill gärna att Ewa Hedkvist Petersen reder ut detta för mig. Jag vill också svara på den fråga som ställdes om betyg. Ewa Hedkvist vet mycket väl att detta inte är någon pedagogisk knäckfråga, utan det är en ren politisk fråga. Vi vet också alla att de politiska partierna är splittrade. Jag delar Ewa Hedkvists syn på betygssättande av små barns prestationer. Låt oss diskutera betygsfrågan i utskottet. Det var det besked som vi gav under det senaste sammanträdet. Vi avvisade inte remissförslaget av något slags illvilja. Denna fråga kan inte ytterligare belysas genom en remissomgång. Det gäller att vi tar oss samman och tillsammans diskuterar för att hitta en gemensam lösning som är bra för alla parter. Det tror jag att vi skall kunna göra i utskottet.
Herr talman! Jag uppskattar att Christer Lindblom talar om inflytande i skolan utan att enbart tala om att man skall få välja skola. Det är ju vad vi annars får höra från regeringshåll. Man får en känsla av att inflytande är synonymt med att kunna välja en annan skola. Jag instämmer i det som Hem och skolas nye ordförande säger i dag i Dagens Nyheter: ''Vi ska inte behöva välja en friskola för att känna oss delaktiga i våra barns skolgång.'' Det måste alltså utvecklas metoder för inflytande för elever och föräldrar. Det arbetet måste vi fortsätta med, och det är ett uppdrag som skolan har haft under många år, men det har gått mycket trögt. Det finns många metoder som man kan använda. Vi har i vår motion tagit upp frågan om föräldrarnas inflytande -- vi har naturligtvis tagit upp också elevernas inflytande, men det har vi gjort så många gånger tidigare. Vi vill att utskottet skall skicka tillbaka frågan om föräldrarnas inflytande till regeringen och att regeringen skall återkomma med synpunkter på formerna för hur man kan stärka föräldrarnas inflytande. Det är väldigt viktigt. Vi vill att friskolorna, precis som alla andra skolor, skall få resurser efter behov. I dag tilldelas de en garanterad summa oavsett elevernas behov. Det har visat sig att det i många fall har varit fråga om en överkompensation. Så kan man inte ha det. Friskolor har inte samma skyldighet gentemot eleverna som de kommunala skolorna har. Här sker det en snedfördelning av resurser som hotar likvärdigheten. Christer Lindblom sade att betygen är en politisk fråga och att partierna är splittrade sedan tidigare. Men i Betygsberedningen kom partierna utifrån sakliga grunder överens om att man inte bör sätta betyg före årskurs 7, eftersom små barn kan inte förstå innebörden av betyg. Det fanns en enighet i Betygsberedningen kring när betyg skall börja sättas. Varför går Folkpartiet ifrån den enigheten nu? Också ni hade en representant i Betygsberedningen som var med och resonerade sig fram till detta. Varför går ni ifrån den enigheten, när ni inte -- som Christer Lindblom sade -- tycker att man skall sätta betyg på småbarns prestationer? Varför lämnar ni då fältet öppet för detta? För mig går det här inte ihop. Vi måste ta vårt ansvar och ställa oss på barnens sida. Är Folkpartiet berett att göra det?
Herr talman! Jag ställer mig bakom den princip som redovisas i den proposition som så småningom skall behandlas i utskottet. Den är egentligen en konsekvens av tidigare beslut, som har fattats av Ewa Hedkvist Petersens partivänner. Denna princip utgör också en del i decentraliseringen av beslutsprocessen. Det är nu kommunen som är huvudman, inte staten. Därför måste många beslut föras ut till den kommunala nivån. Sedan håller jag med om att begreppet ''lokalt'' behöver utvecklas ytterligare i utskottet. Vi måste klargöra var ansvaret för de olika besluten skall ligga. För min egen del är jag inte beredd att hänföra t.ex. beslut om hur och när betyg skall ges till en politisk nämnd. Jag ser betygen som en del i den arsenal som läraren har i sin kommunikation med elever och föräldrar. Därför är det under denna dialog som jag anser att besluten skall fattas. Men jag inser också att det är svårt att driva den principen vidare med det kompakta motstånd som finns hos Socialdemokraterna men även hos lärarorganisationerna. Jag har tidigare flera gånger sagt det, och jag upprepar det igen: Låt oss sätta oss ned och diskutera frågan i utskottet. Vi kan ändå inte komma fram till någon lösning här i en öppen debatt. Den andra frågan handlade om ersättningen till friskolorna. Det som jag vänder mig emot och som jag tycker är en logisk kullerbytta är att man nu säger att när friskolorna får pengar dräneras därmed det offentliga skolväsendets resurser. Oavsett vilken princip man tillämpar -- en fast ersättning eller ersättning efter behov -- kommer pengarna ändå att tas från samma pott. Det är det som jag inte begriper. Man hävdar att friskolor skall få finnas, men att de inte skall bekostas med pengar från skolbudgeten, eftersom de inte omedelbart kan kompenseras för de förluster som görs. Jag begriper inte logiken i det tankeledet. Antingen säger man nej till friskolor eller också säger man ja till dem, och då skall de också ha de resurser som de behöver, oavsett om det är efter en fast procentsats eller -- som Ewa Hedkvist säger -- efter behov.
Herr talman! Numera går statsbidragen till kommunerna i en påse. Kommunerna får sedan fördela sina egna pengar och de pengar som de får från staten till olika förvaltningar. Det vi vänder oss emot är att ni inom majoriteten har stiftat en lag som säger att friskolorna skall ha en viss del av skolpengarna, oavsett vilka behov som eleverna har, trots att de inte har samma skyldigheter som kommunala skolor. Vi vill att friskolorna skall få pengar efter behov, och pengarna måste då tas från den kommunala kassan. Om inte kommunen ger berörda elever skolundervisning, så får privatskolorna göra det, och då tas pengarna från samma kassa. Vi vänder oss emot att friskolorna nu får en överkompensation, vilket går ut över de kommunala skolorna. När det gäller betygen säger Christer Lindblom att riksdagen har fastslagit en princip om decentralisering av beslut och den måste man fullfölja. Så inleder han sitt resonemang. Det finns ingenting som säger att man måste släppa all styrning bara för att riksdagen har beslutat om en kommunaliserad skola. Detta är ett skenargument. Det håller inte. Riksdagen kan besluta om när betyg skall börja sättas, och det anser jag att den skall göra. Sedan säger Christer Lindblom att han inser att det är omöjligt att fatta beslut om att man lokalt skall få bestämma om betygen, eftersom det är så många som är emot detta. Då måste jag fråga Christer Lindblom: Innebär det att ni nu är beredda att diskutera en nationellt beslutad betygsstart? Innebär det att ni nu faktiskt är lyhörda för den opinion som finns i skolan, bland elever och föräldrar? Innebär det att vi, när vi skiljs åt vid riksdagens juluppehåll, kommer att ha skapat ett bra betygssystem som utgår från barnens situation?
Herr talman! Jag vill berätta varför vi har fattat beslut om en fastställd ersättningsnorm för friskolor och varför även mitt parti och jag själv står bakom detta. Det är för att begreppet ''efter behov'' nog är det mest tänjbara jag kan tänka mig. I en del kommuner, där företrädare för Eva Hedkvist Petersens eget parti är i majoritet, tror jag att man i många fall skulle säga att behovet är noll -- inga friskolor behövs. Men om det finns ett antal föräldrar som tycker att detta är väsentligt, blir det problem med att livnära sig. Då blir det den gamla stilen, som vi har vänt oss emot, nämligen att plånbokens tjocklek avgör om mina barn skall få delta i en alternativ skolverksamhet. Detta tycker vi är en mycket dålig variant. Vi tycker att alla barn skall ha samma möjligheter, vilket också Eva Hedkvist Petersen tidigare sade att hon tycker. Då skall naturligtvis barn som går i friskolor ha samma möjligheter. Ibland är det som om frågan om friskolor handlade om en dragkamp mellan kommunen och huvudmannen för friskolan, men det är ju barnen i friskolorna det gäller. Det handlar om deras rättigheter att få likartade resurser som barnen i den offentliga skolan. Överkompensation förekommer säkert i ett sådant här system, men underkompensationen är mycket vanlig. Jag talade i förra veckan med företrädare för Waldorfskolan. De hade räknat ut att en del skolor kanske får en 60-procentig täckningsgrad i stället för en 85-procentig. Med principen att betygen är en del av den arsenal som lärare har i sitt umgänge med elever och föräldrar i kommunikationen om kunskap och kunskapsutveckling, ser jag det som naturligt att nu ha denna delegation ute i kommunen. Därför kan jag inte förstå hur den principen kan halta. Ser man på betyg som något annat, kan det möjligtvis halta, men detta är mitt synsätt. Jag tycker att det finns en lätt hysteri och dramatik runt betygen som borde tonas ner. Betyg är ett av de olika verktyg som finns. Jag vet inte hur många gånger jag till Eva Hedkvist Petersen och andra i utskottet har sagt att jag m.fl. i utskottet är beredda att sätta oss ned för att diskutera och försöka hitta en lösning. Jag kallar detta för lyhördhet och samarbetsvilja. Vi skall säkert framåt juluppehållet skiljas i god sämja och då ha hittat ett bra system som alla kan acceptera. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Det är Centern som står för den långsiktiga stabiliteten i svensk skolpolitik. Detta visade sig under 1980-talet då många av Centerns synpunkter vann gehör och då dessutom Centern ofta fick freda skolan från drastiska nedskärningar, som med det regelsystem som då vidlådde skolverksamheten skulle ha drabbat undervisningen hårt. Det visar sig nu när Centerns decentraliseringssträvanden också är regeringens politik. Min första fråga till Socialdemokraterna är om ni är beredda att medverka till att fullfölja den strategi som Göran Persson drog upp i slutet av 1980-talet och som i stora delar började genomföras med stöd från Centern. Det var en politik som innebar en avreglering av skolan och ett decentraliserat ansvar. Den enskilda skolan blev äntligen myndigförklarad med en tilltro till lokal kompetens, där skolledare, lärare, elever och föräldrar fick ett stort ansvar för att fylla nationella och lokala mål med innehåll och för att organisera skolverksamheten efter egna arbetssätt och arbetsformer. Jag rekommenderar propositionen och betänkandet om skolans utveckling och styrning till förnyad läsning, om den har glömts bort. Det finns skäl att påminna om att Socialdemokraterna, i likhet med Centern, drev frågor som ämnesövergripande undervisning, lärarlag, åldersblandad undervisning och inflytande för elever och föräldrar. Tyvärr vågade inte Socialdemokraterna löpa linan ut när det gällde inflytande för föräldrar. Nu skiljer ni socialdemokrater ut er i skolpolitiken. Ni står för det förgångna, det passerade och har uppenbarligen ingen framtidstro och inte heller tilltro till er tidigare politik. Er skolpolitik liknar alltmer er ekonomiska politik, dvs. höga toner om förändring och retoriska vinklingar om ny inriktning. Men bakom orden finns ingen substans. Inte i något sammanhang talar ni om hur eller vilken ny inriktning ni avser att driva. Slagordens retorik klingar ut i tomma intet. Detta är inte politisk vision, utan ytterligare ett exempel på Den motion som ni socialdemokrater har lämnat till läroplanspropositionen är mera en lärarfacklig inlaga än ett politiskt dokument. På punkt efter punkt följer ni Lärarförbundets fackliga synpunkter, men era egna visioner saknas. Enligt Centerns uppfattning, och regeringens, skall skolans viktiga verksamhet styras med få och tydliga mål. Grunden skall vara skollag, läroplanens mål och riktlinjer samt kursplanerna. Där finns skolans uppdrag. Den socialdemokratiska skolan skall vara så centralstyrd som möjligt och med många styrmedel. Ni vågar inte tro på lärarnas professionalitet, elevernas vilja att lära, skolledarnas förmåga att vara kompetenta ledare och inte heller på en skola där föräldrarnas delaktighet är viktig för barnen. Detta visar sig tydligt när det markeras att det är den politiska kommunala ledningen som på en rad punkter skall ha ett avgörande ansvar. Det gäller skolans utveckling och profilering, jämkning av timplaner och betygen. Dessutom har vi här i kammaren i dag fått höra att ni vill decentralisera ytterligare. Ni rycker undan grunden för lokal utveckling och lokalt ansvar för undervisningens utveckling och arbetsformer. Som ett kuriöst exempel bland många i er motion kan man notera att elevernas inflytande skall anges i timplanen och begränsas till ett bestämt antal timmar. Vi anser att elevernas inflytande är viktigare än så. Inflytandet måste med nödvändighet finnas som en grund för delaktighet i klassrummet. När elevernas egen kraft, engagemang och intresse tas tillvara, blir det en levande vilja att lära. Den socialdemokratiska partimotionen skulle kunna ha rubriken ''läst men ej förstått''. Ni läser ut saker i propositionen som inte står där. Var står det t.ex. att den svenska skolan skall vara konfessionell? Det går säkert att hitta på massor av saker som den svenska skolan inte skall vara. Intressantare vore att få veta hur Socialdemokraterna vill att den skall vara. Men detta undanhålls resten av riksdagen. Slutligen, betygen. Betyg i ett tidigt skede av grundskolan är inget som eftersträvas av vare sig Centern, lärarkåren eller föräldrarna. Men ett friare betygssystem, där betygen blir en del av skolans utvärdering -- inte minst av sitt eget arbete -- är en förutsättning för en lokal frihet. Det finns säkert inget system som är helt invändningsfritt, men för att ge den lokala skolan ett helhetsansvar är en konstruktion i likhet med den som föreslås i propositionen en bra och inte alltför styrande modell. Socialdemokraterna har även här ställt sig vid sidan av utvecklingen. Dessutom har de fel i påståendet att Hem och skola anser att betyg skall beslutas införas från och med årskurs 7. Hem och skola sade i sitt remissyttrande att det är skolans arbetssätt som skall avgöra hur och när utvärdering skall ske. Herr talman! Jag har valt att syna innehållet i den socialdemokratiska motionen och konstaterat den ihålighet och den reaktionära anda som den ger uttryck för.

Vi behöver många svar från Socialdemokraterna.
Herr talman! Det är tydligt att Christina Linderholm har valt taktiken anfall är bästa försvar. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att man i Centerpartiet känner sig väldigt obekväm i den borgerliga regeringsmajoritetens skolpolitik, att man känner att man har tvingats att förflytta sina positioner mot det moderata partiet och att man egentligen inte tycker om detta. Jag drar denna slutsats mot bakgrund av hur jag sedan tidigare känner Centerpartiet från utbildningsutskottet som ett Centerparti som det har gått att resonera sig fram med. Det har gått att fatta beslut utifrån vad som är bäst för att utveckla en bra grundskola för alla barn. Nu signalerar Christina Linderholm andra tongångar i den här debatten. Men jag vill fråga: Har Centerpartiet en vilja att under det arbete som vi har framför oss diskutera med Socialdemokraterna om en läroplan men också om betyg? Christina Linderholm säger att vi socialdemokrater inte har några visioner. Socialdemokratins vision är att skapa en skola där alla barn trivs och dit barnen kan gå och inte behöver fly ifrån, en skola med god undervisning och god kvalitet på skolarbetet, och där man träffar barn från olika samhällsförhållanden. Det är bra för hela samhället -- det vet vi. Även Centern har åtminstone tidigare stått för den uppfattningen. Christina Linderholm säger även att vi socialdemokrater inte är intresserade av ämnesövergripande undervisning. Läs motionen ordentligt, Christina Linderholm -- utan denna försvarsattityd! Då kommer Christina Linderholm att finna att det finns mängder med bra förslag i den. Hon kommer även att finna att Socialdemokraterna fullföljer den skolpolitik som vi och Centern tidigare gemensamt stod för. Christina Linderholm säger att man inte bör eftersträva betyg tidigt i skolan, för små barn. Men varför har Centern ställt upp på det här förslaget? Varför har ni i Centern gått med på att öppna dörrar för att sätta betyg redan från ettans årskurs? Förslaget innebär ju det! Anser Christina Linderholm att små barn kan ta emot betyg, att det är lämpligt att små barn får betyg i skolan? Jag skulle vilja ha svar på den frågan. Vem, Christina Linderholm, skall besluta i frågan, om det skall ges betyg på en viss skola? Det vore bra att få besked från Christina Linderholm, eftersom hon tydligen har svaren på alla frågor.
Herr talman! Jag hörde litet dåligt vad Ewa Hedkvist Petersen sade där bortifrån, så om jag har missat någonting beror det på att ljudet inte går fram riktigt. Centern är inte obekväm i skolpolitiken. Att vi nu beslutat ge skolan det totala och fulla ansvaret för skolans utveckling och elevernas lärande är en helt logisk fortsättning på den utveckling som har varit. För att kunna resonera med varandra måste man veta vad den andra vill. Det har inte framgått, vare sig här i kammaren i dag eller av motionen, vad Socialdemokraterna vill med skolan. Att säga att vi skall ha en skola för alla räcker inte, Ewa Hedkvist Petersen! Det vill vi alla. Det ställer vi upp på. Ett av de nationella målen är att vi skall ha en skola för alla, som ger en likvärdig utbildning åt alla utifrån deras förutsättningar och behov. Det är inte det vi behöver höra av Socialdemokraterna för att kunna sätta oss ned och resonera om skolans utveckling. För mig är det helt klart -- och det stöds av både internationell och nationell forskning -- att utan ett lokalt ansvarstagande och utan ett lokalt medinflytande sker ingen utveckling. Det går inte att styra skolan från en nationell bas, annat än med tydliga målformuleringar, och det är just vad vi är på väg mot. Centern står trygg bakom den proposition om läroplan för grundskolan som lagts fram. Men var står Socialdemokraterna? Jag vet fortfarande inte det. Dessutom vill Centern, liksom regeringen i övrigt, gå framåt, inte bakåt. Vad beträffar betygen, är det fortfarande de lokala arbetsformerna som skall vara avgörande för vilken metod för utvärdering som skall användas. Betyg är aldrig avgörande för likvärdighet. Betyg är styrande vad gäller skolan på ett sätt som vi inte vill vara med om.
Herr talman! När jag ser vad som händer i den svenska skolan tycker jag att Centerpartiet uppträder något aningslöst. Christina Linderholm fanns kanske med vid utfrågningen i utbildningsutskottet förra torsdagen och har säkert tagit del av vad som sades. Där fick vi klara besked om att likvärdigheten hotas; inte överallt, men på många håll i landet. Jag har inte hört vad Christina Linderholm och Centerpartiet vill göra åt det. Det enda hon säger är att man står trygg bakom regeringens proposition och regeringens politik. Men det är inget besked nu när utvecklingen skenar i väg. I ett decentraliserat ansvar ingår också att riksdagen följer upp vad som händer och tar konsekvenserna av det som kommer fram vid en sådan uppföljning. Socialdemokratin har ett besked om vad som bör göras. Vi vill se till att resurserna fördelas efter barnens behov, så att de barn som verkligen behöver stöd får det. I dag sker inte det, med alla skolpengstankar som finns och generösa bidrag till friskolor. Kan Centern acceptera den utvecklingen? Jag tycker fortfarande inte att jag har fått besked från Centerpartiet om betygen. Står ni trygga också bakom ett betygssystem som öppnar möjligheterna att ge betyg från årskurs 1? Vägrar ni att dra några slutsatser av skolforskningen och forskningen om inlärning, där det sägs att små barn inte kan förstå vad betyg är? Vill ni också låta bli att vara lyhörda, eller vill ni vara det? Vill ni lyssna på remissopinionen? Den stödde Betygsberedningen, som inte ville införa betyg före årskurs 7. Ni hade ju också en representant i Betygsberedningen. Att vilja ha en lokal skolutveckling måste inte innebära att man struntar i remissopinioner och i den sakkunskap som finns ute på fältet och att man inte vågar fatta beslut här i Sveriges riksdag. Så bekvämt kan man inte göra det för sig, att man låter bli att fatta beslut genom att hänvisa till lokal skolutveckling. Vi socialdemokrater står bakom den styrning som inleddes med hjälp av Göran Persson. Det innebar inte total frihet från styrning, utan gav klara besked om ramarna för skolan.
Herr talman! Jag undrar om det inte är Socialdemokraterna som är aningslösa och Centern aningen mer realistisk. Fortfarande kvarstår frågan hur det skall gå till, Ewa Hedkvist Petersen. Skall det ske genom att riksdag och regering återigen skall reglera skolan in i minsta detalj? Är det så vi skall lösa de problem som vi alla vet finns i vissa skolor? Självfallet står vi centerpartister bakom propositionen, eftersom det i den markeras oerhört tydligt att svaga elever skall få stöd. Det både står i propositionen och anges i skollagen. Det är självklart att så skall ske. Men det är fortfarande den lokala skolans ansvar att se till att de svaga eleverna får särskilt stöd, genom de lokala politikernas tilldelning till skolorna. Ewa Hedkvist Petersen har dessutom fel när hon säger att det vid utbildningsutskottets utfrågning framkom att de svaga eleverna inte får särskilt stöd. Tvärtom sade representanter för kommunerna att de svaga eleverna får det stöd som behövs, men för mellangruppen har det blivit sämre. Hur skall riksdag och regering kunna styra pengarna i den enskilda skolan till den ena eller andra eleven? I vår motion har vi skrivit att man inte skall ge betygsliknande omdömen för tidigt -- inte före årskurs 5, om jag inte minns fel. Det står jag självfallet fast vid. Men det är samtidigt så, precis som Ewa Hedkvist Petersen betonar och som jag också sagt tidigare, att lärare, föräldrar och elever är överens, med stöd av forskningsresultaten, att små barn inte skall ha betyg. Var ligger risken? Varför skall vi skriva folk på näsan sådant som ute i skolorna redan är självklart? Hedkvist Petersen föreslår är självfallet mer segregerande än ett rimligt bidrag till de fristående skolorna för att få större rättvisa mellan de olika skolorna i kommunerna. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Att skolan behöver utvecklas och förändras tror jag att alla är överens om. Skolan har egentligen alltid varit på väg. Det har för det mesta inte varit fråga om några snabba, dramatiska förändringar. Oftast har det varit de små stegens förändringar. I det trägna vardagsarbetet har ibland ett spännande utvecklingsarbete vuxit fram. En del av framstegen har inspirerats av nya tankar, som kommit till uttryck i läroplaner och andra officiella dokument. Andra utvecklingstankar har kanske någon enskild lärare kommit på under lektionsförberedelser, en sen kväll eller i ett inspirerat ögonblick i en klassrumssituation, där behovet av förnyelse gjort sig påmint. En del nya grepp i läroplaner eller moderna strömningar i den pedagogiska debatten har aldrig fått gehör hos någon majoritet av lärare. De har varit för orealistiska och saknat förutsättningar att överleva i den stundtals ganska kärva verklighet som utgör skolans vardagsvärld. Det finns många inspirerande tankar och många värdefulla idéer i den proposition där riktlinjer föreslås för den nya läroplanen för grundskolan. Vi ställer i huvudsak upp bakom den. Jag är mycket tilltalad av tanken på att det är viktigt att ge våra barn och ungdomar ''tidlösa'' kunskaper, som inte påverkas av den allt snabbare förändringstakten på många områden i vårt samhälle. Det gäller viktiga delar av vårt och andra folks kulturarv som skolan kan förmedla via saga, poesi och litteratur, konst, hantverk, musik och religion. Det som kan attrahera och inspirera människor och göra livet meningsfullt måste få vara en väsentlig del av den värld skolan skall göra tillgänglig för de unga. När detta är sagt vill jag uttrycka stark oro. Samtidigt som det i propositionen i flera sammanhang och på ett utomordentligt sätt talas om den stora betydelsen av en ''skola för bildning'', får humanistiska ämnen som historia och religion mindre utrymme än tidigare. NO-ämnena har fått breda ut sig på SO-ämnenas bekostnad, i jämförelse med vad som sägs i Lgr 80. Det finns ingen argumentation till stöd för detta. Man kan inte komma ifrån frågan om det bara är en olyckshändelse som har gjort att det har råkat bli så här eller om det finns en tanke bakom. Jag menar att vi mer än någonsin tidigare har behov av att fördjupa oss i de ämnen som mer än andra ger anledning att begrunda sammanhang och helhet. En förändringsprocess är ständigt på gång, men den har en tendens att gå allt snabbare. Det kommer många människor från andra delar av vår värld och bosätter sig i Sverige. Många av dem har en kulturell bakgrund som skiljer sig från vår. Vårt samhälle kommer att få en alltmer internationell prägel, med växande samspel mellan länder och folk. I propositionen uttrycker man en medvetenhet om att kraven på en fastare förankring i den egna kulturen, historien och språket skärps i ett mer internationellt orienterat samhälle. Detta är en förutsättning för att skapa solidaritet, förståelse och respekt för andra folk och kulturer. Jag är övertygad om att mycket av bristande förståelse, främlingsfientlighet och våld mot den som är annorlunda har sin utgångspunkt i en otrygghet i den egna identiteten. Generositet och tolerans kommer inifrån och är tecken på personlig utveckling. Någon kanske tycker att de ungas personlighetsutveckling i första hand är hemmens ansvar. Jag håller med till hundra procent, men i vår hektiska tid, med dubbelarbete och stress, är det inte alltid lätt att förmedla alla de goda värden man önskar till sina barn. Dessutom är många föräldrar ganska vilsna. Vad har de själva fått för undervisning när det gäller vår kulturs grundläggande normer, vår religion, vårt kulturarv och vår historia? Vilka förutsättningar har de fått att förstå andra folks religion, kultur och historia? En sak kan utan vidare slås fast: dessa kunskaper är mycket ojämnt fördelade, beroende på vilken skola man gått i och vilken undervisning man fått. Skälet till detta är den olyckliga bindningen till block när det gäller SO och NO ämnena. Detta har öppnat för en mycket olycklig godtycklighet när det gäller de enskilda ämnena inom blocken. I en nationell utvärdering häromåret i Skolverkets regi visade det sig att religionsämnet praktiskt taget helt försummats i 25 % av klasserna i årskurs 5. I 50 % av femmorna hade man sysslat med bara ett par arbetsområden inom ämnet. I 25 % var undervisningen i stort sett vad som kunde förväntas. Och ändå slogs det fast i Lgr 80 att religionsämnet skulle ha 38 % av tiden inom blocket. Detta upprepades i en läroplansförordning I de nya direktiven till Läroplanskommittén påpekades att man skulle utgå från erfarenheter av nu gällande läroplan. Det fastslogs vidare att kommittén i sitt arbete skulle utgå från att de olika ämnena skulle ha en garanterad undervisningstid. I uppräkningen av ämnen finns de olika SO och NO Var finns garantin för att vissa ämnen inte också i fortsättningen kommer på undantag och diskrimineras till den grad att okunnigheten breder ut sig alltmer på väsentliga ämnesområden, med många negativa konsekvenser både för den enskilde och för samhället? Jag är medveten om att kursplanerna skall få en starkare styreffekt och att det finns mycket bra skrivningar om vikten av att inte vissa ämnen kommer på undantag, som nu skett. Tyvärr är jag övertygad om att detta inte kommer att vara tillräckligt, om bindningen till blocken kommer att finnas kvar och det inte finns något garanterat timtal. Enligt mitt förmenande har vi inte råd att fortsätta att lämna fältet fritt för godtycke, om alla vackra ord skall få tillfälle att få genomslag i verkligheten. Dessa farhågor bekräftas tyvärr av bilaga D i propositionen. När man skall ge praktiska exempel på hur timfördelningen inom blocken kan lösas, har man inte ens i det exempel där man säger att lärarna valt att prioritera religionskunskapen lyckats komma upp till en fjärdedel av tiden för SO ämnena. I de andra exemplen kommer man inte ens upp till 20 %. Detta skall då jämföras med de 38 % som ämnet nu har. Det är naivt att tro att de lärare som ofta har ämnet som ett biämne, och som enligt nationella undersökningar är de som i störst utsträckning inte är välutbildade för sitt ämne, skall kunna vara starka talesmän för detta ämne ute i skolorna. Jag är för en mycket stor valfrihet när det gäller stoff, metoder och uppläggning av arbetet för att nå de mål som läroplan och kursplaner fastställer. Vissa övergripande saker tycker jag däremot att regering och riksdag skall ta ansvar för. Dit hör definitivt ett garanterat timtal för varje enskilt ämne och även nationella betyg.
Herr talman! Jag väntade och väntade på att kds representant Inger Näslund skulle nämna ordet ''betyg'', och det kom allra sist. Jag lyssnade med stort intresse på den avhyvling av regeringen som nu kom från ett av regeringspartierna, men jag kommer naturligtvis inte att gå in i en debatt om den frågan. Inger Näslund säger att hon vill ha nationellt beslutade betyg. Inger Näslund sitter som kds ordinarie ledamot i utskottet. Hon har där möjlighet att vara med och rösta om huruvida vi skall ha lokalt eller nationellt beslutade betyg och lägga fram förslag för kammaren. Ingrid Näslunds parti har också varit med i Betygsberedningen. Man ville då ha betyg först i årskurs 7, och man fick stöd av en stor remissopinion. Jag vill fråga Inger Näslund om hon nu kommer att rösta för och medverka till att nationellt beslutade betyg införs, om hon följer sin partikamrat i Betygsberedningen som vill att betyg skall ges först i årskurs 7. Det skulle vara bra att få ett besked om det här och nu. Jag vill också att Inger Näslund kommenterar utfrågningen i utskottet i förra veckan, då det framkom -- precis som Christina Linderholm sade -- att de barn som är handikappade och har mycket stora svårigheter får stöd, men att barn i mellangruppen, som har mer svårtydbara problem, nu förlorar det stöd som de tidigare har fått. Vilka slutsatser drar kds och Ingrid Näslund av utfrågningen? Kommer kds att verka för åtgärder för att upprätthålla 1 § i skollagen?
Herr talman!

Detta inte är prov på någon rädsla för betyg från vår sida, vilket jag menar att det är från Socialdemokraternas sida -- där vill en del inte ha några betyg alls. Från vår sida är det snarare uttryck för en oro för att det skall bli så som statsrådet Beatrice Ask sade. Det går faktiskt att låta bli att sätta betyg ända upp till årskurs 9. Jag vet att det finns skrivningar där det sägs att man finner det naturligt att så inte skall ske. Men vi är rädda för att elever skall få vara med om alla möjliga käcka tilltag från lokala politikers, lärares eller föräldrars sida -- vad det nu kan bli för någonting -- som kan resultera i olika slag av skriftlig information och att de sedan i nian skall utsättas för ett betyg som är slutbetyg i årskurs 9 och som de då inte tidigare har mött. Vi är alltså oroade för att man först i nian skall få det system från A till F som jag tycker förefaller väldigt lovande. Vi menar att det skulle vara naturligt att ge den skriftliga information man talar om i årskurs 5 och att därefter börja med systemet A -- F från årskurs 6, så att både lärare och elever får god tid att vänja sig vid vad detta innebär och så att eleverna kan arbeta på att förbättra sina betyg under den här tiden. Detta går faktiskt bra att göra utan att kursplanen styckas sönder årskursvis. Man kan använda samma system. Ända nere på klassnivå kan lärare och elever bestämma vilken del av kursplanen man skall klara av i t.ex. årskurs 8, vilket skulle öka demokratin i klassrummet. Sedan kan man använda samma kriterier, från A till F, som man skall använda i årskurs 9. Detta är fullt möjligt. Eftersom man nu tror att lärare skall klara av mellannivåerna, måste man också tro att de kan göra detta, om det är tydliga kursplaner. Det är egentligen ingen större skillnad mellan detta och den betygsättning som man har sysslat med i alla år. Det kräver väldigt mycket av personligt omdöme. Att ha olika system tycker jag däremot är helt olämpligt.
Herr talman! Ingrid Näslund säger att socialdemokratin har en rädsla för betyg. Nej, vi har ingen rädsla för betyg, men vi utgår från modern skolforskning och erfarenheter i skolan -- från lärare, föräldrar och elever. De säger att det inte är lämpligt att sätta betyg före tonåren -- barn förstår inte vad betyg innebär; de tror att det är de själva som personer som blir betygsatta. Och det vill inte vi medverka till -- det kan faktiskt knäcka självförtroendet hos barn, och det tycker vi inte att skolan skall göra. Skolan skall ju i stället främja utveckling genom uppmuntran och positiva omdömen. Vi vill däremot skapa ordentliga utvecklingssamtal och se till att föräldrar och elever får en bra kontakt med skolan, att man träffas och resonerar om hur det går för barnet och vad man kan utveckla. Det tror vi är en mycket positiv form. Precis som kds vill vi ha ett nationellt betygssystem. Men jag hör att vi inte är överens om när betygen skall börja sättas och vilken skala det skall vara. Men det är i alla fall bra att kds vill ha en nationell betygsättning. Jag undrar om inte kds då skulle kunna vara lyhört för den opinion som vi nu har, som kritiserar regeringens förslag och som säger: Inte betyg före sjuan! Skulle det inte vara möjligt för kds att jämka sig dithän? Då skulle vi när vi lämnar riksdagen i jul kunna ha bakom oss ett bra beslut som står sig under lång tid. Jag fick inget svar på frågan om kds reaktioner på utskottsutfrågningen. Vad anser kds att vi skall göra för att upprätthålla likvärdigheten i utbildningen, för att de barn som har särskilda behov, som har mer svårtydbara problem i skolan, som behöver stöd och som klarar sig bra om de får stöd skall få sitt stöd även i fortsättningen? Hur skall skollagens paragraf om likvärdighet upprätthållas? Ni tillhör regeringskoalitionen och har faktiskt ansvar för att se till att likvärdigheten främjas.
Herr talman! Jag kan inte i detalj gå in på om vi skulle kunna tänka oss att betyg skall ges från årskurs 7. I den grupp som arbetade med detta i Betygsberedningen kompromissade man sig fram till det förslaget, vet jag. Jag vet också att vår företrädare från början talade för årskurs 6 även där. Vi kan inte här gå in i detaljdiskussioner, utan dem får vi ta i utskottet. När det gäller att se till svaga elevers behov och även till behoven hos den stora mellangruppen, som tycks vara den som har råkat mest illa ut, vill jag säga följande. Även om man från många håll menade att man fortfarande lyckades klara av en bra undervisning och bra stöd åt eleverna med de resurser man hade vill jag nämna att vi i Göteborg -- jag sitter också i kommunfullmäktige där -- har begärt att extra pengar skall ges till de stadsdelar i nordost som har mycket stora problem. Sedan är det stadsdelsnämnden som bestämmer vad man skall använda pengarna till, men jag för min del hoppas att man också kommer att förstärka skolans resurser i de här stadsdelarna; där finns det mycket stora behov. Vi tar alltså inte alls lätt på detta där vi märker att det finns stora behov som inte är tillgodosedda, utan vi menar att det är oerhört viktigt att man ser till att alla elever får det stöd de skall få. Jag tycker att det i propositionen finns mycket starka skrivningar om att elever har rätt att få det stöd de skall ha, och detta riktar sig både mot kommunen och skolan, skulle jag vilja säga. Man kräver att kommunen och skolan skall se till att eleverna får detta stöd.

Herr talman! För ett par veckor sedan ringde en person till mig från en privat skola här i Stockholm. Hon och hennes kolleger var oroliga därför att företrädare för de borgerliga partierna hade varit där på besök och passat på att meddela, att om Socialdemokraterna vinner valet kommer de att dra in stödet till den här skolan. När sedan Moderaternas annonskampanj kom tyckte de att det var dags att gå till källan. I Moderaternas annonser ställs frågan om ''sossarna ska få chansen att riva upp rätten att välja skola''. Moderaterna skriver där t.o.m. att vi socialdemokrater tycker att det är fel att lilla Saras föräldrar får välja skola åt henne. Dessutom kopplar de den rätten till skolpengen. Jag har alltså besökt den här skolan nu och redovisat hur vi ser på de här frågorna. Jag talade om att det var vi som införde rätten att välja skola, att vi inte tänker rubba den rätten och att den inte har ett dugg med skolpeng att göra. Jag talade om att vi anser att kommunerna, på precis samma grunder som de fördelar resurser till sina egna skolor, skall åläggas att också fördela resurser till de privata skolor som godkänts av Skolverket och att valfriheten inte kräver centralisering av sådana beslut. Jag talade vidare om att vi anser att skolans resurser skall fördelas efter elevernas behov och med utgångspunkt i det utbildningsuppdrag som skolan åtar sig och att valfriheten faktiskt inte kräver en orättvis resursfördelning. Och tänk, skolministern, att det tyckte de på den här skolan var helt i sin ordning! Men de ställde en ny fråga till mig, och den löd ungefär: Varför säger Moderaterna att Socialdemokraterna vill ta bort rätten att välja skola och hindra privata skolor? Jag ville inte besvara den frågan -- det tycker jag att Moderaterna skall göra själva. Kravet på ett svar framstår som desto tydligare som skolministern själv här för en stund sedan i stort sett upprepade vad som lögnaktigt har påståtts i annonserna. Nu har många kommuner gått vidare och infört vad man kallar skolpeng, som dess värre ofta också bygger på samma orättvisa principer som stödet till de privata skolorna. Därmed förs den orättvisa resursfördelningen vidare till hela skolområdet. Skolverket skall ingripa om det blir orättvisor, säger skolministern. Men regeringen har ju själv anvisat modellen! Jag har inte hört en enda rektor eller lärare som tycker att det här systemet är bra. Inte ens de som får mer pengar -- sådana finns också. Detta beror naturligtvis på att de känner skolans vardag. De vet att elever är olika och har olika behov. En rättvis resursfördelning måste ta hänsyn till att skolor arbetar i områden med vitt skilda förutsättningar. Det som nu händer äventyrar den likvärdiga utbildningen. Det visade också den utfrågning som utskottet höll förra veckan, vilket Ewa Hedkvist Petersen sade tidigare. Är skolministern beredd att skyndsamt se till att konsekvenserna av förändringarna av resursfördelningen i skolan blir belysta utifrån just kravet på en likvärdig utbildning? Är Folkpartiet och Centern beredda att medverka till detta och knuffa på i fall det skulle gå trögt i regeringen? Skolan handlar ju inte bara om resursfördelning. Det är också viktigt att vi är överens om vad läroplanen skall innehålla. Vi är överens om mycket. Det är bra att läroplanen lämnar ett betydande utrymme för lokala lösningar, Christina Linderholm. Det är bra att stadierna försvinner. Det är bra att ansvarsfördelningen görs tydlig. Det är bra att språkprogammet förstärks. Det är bra att elev och föräldrainflytandet betonas och att skolans kamp mot både mobbning och rasism lyfts fram. Riksdag och regering har ansvar för att upprätthålla en likvärdig utbildning. Vi kan inte bara göra oss av med allt detta och säga att kommunerna får sköta det. Det finns också sådant i läroplanen som jag tycker är angeläget att man ändrar. Regeringen tonar i förslaget ner de praktiska och estetiska ämnenas betydelse i skolarbetet. Om man minskar tiden för dessa ämnen skulle skolarbetet göras svårare och definitivt tråkigare. Det skulle minska möjligheterna för eleverna att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken, och det skulle ge försämrade kunskaper om sådant som är viktigt i varje människas liv. Slöjden, hemkunskapen, musiken, bilden och idrotten har dessutom ett mycket starkt stöd inte minst bland eleverna. De har protesterat högljutt mot regeringens försök att skära ner tiden. Vi vill öka timtiden. Vi vill dessutom att riksdagen skall ta ställning till fördelningen mellan dessa ämnen. Barn och ungdomskunskapen har i praktiken tagits bort från skolans schema. Det är allvarligt med tanke på det stöd som det ämnet har bland eleverna i den åldersgruppen. De säger att det är det enda ämne som lär dem något om dem själva och om deras utveckling. Det handlar om dessa elever här och nu. Prao försvinner också. Det tycker vi är allvarligt. Det borde gå att skapa bred enighet om bl.a. dessa saker. Våra förslag har starkt stöd såväl från skolans personal som från eleverna och föräldrarna. Jag tror faktiskt att de förväntar sig att vi till det yttersta anstränger oss för att inte göra skolans läroplan till en politisk stridsfråga. Jag hoppas att vi i utskottet i det fortsatta arbetet kan arbeta med detta för ögonen. Om vi inte gör det kan vi riskera att få mycket kraftig kritik från många som jobbar i skolan. Är regeringen beredd att lyssna och försöka komma överens med oss, skolministern?
Herr talman! Jag vill bara säga några ord om de fristående skolorna, eftersom det ämnet kom upp nu igen. Det är litet svårt att tro socialdemokraterna när de säger att avsikten är att de fristående skolorna skall förses med de medel som de behöver. Tidigare sade Ewa Hedkvist Petersen att hon och Socialdemokraterna inte ville favorisera friskolorna. Det vill ingen. Däremot har alla i regeringen sagt att de vill att dessa skolor skall ha likvärdiga möjligheter som andra skolor. Det har Beatrice Ask redogjort för på ett alldeles utmärkt sätt. Vill Socialdemokraterna fortsätta att diskriminera de fristående skolorna, vilket man tidigare har gjort? Vid den här utfrågningen i utskottet deltog en representant från min kommun, Göteborg, som talade om att man hade gett de fristående skolorna ungefär 9 000 kr per elev. De hade naturligtvis också fått en del från staten. Det kanske blev 15 000 sammanlagt. Jag vet inte riktigt, men hur i all sin dar skall en fristående skola kunna klara av sina elever med ett sådant belopp? En elev kanske kostar runt 45 000 kr. Detta är orimligt. Dessutom vill man inte ta ut några avgifter. Jag håller helt och hållet med om det. Jag tycker att det skall vara avgiftsfritt. Vi har gått med på att man tar ut en liten skälig avgift när det t.ex. gäller sådant som ligger utanför läroplanen. Det är orimligt att tro socialdemokraterna när de säger att kommunerna kan sköta det här i fortsättningen. Det finns nog ingen människa som gör det. Det är viktigt att detta regleras från statligt håll. Redan nu visar Skolverkets undersökning att friskolorna i snitt får 81 % i stället för 85 %, som de är berättigade till. Många klagar på att de inte får någon hjälp med extra stöd till elever som behöver det. Det skall också friskolorna få om de åtar sig sådana elever. Det gör de i stor utsträckning, enligt min erfarenhet.
Herr talman! Ingrid Näslund säger att hon har svårt att tro Socialdemokraterna. Hon tror inte att kommunerna skall klara av resursfördelningen. Det är ett jobb som kommunerna har klarat av under många år när det gäller de egna skolorna. De har kunnat göra en rättvis resursfördelning. Detta är en uppgift som riksdag och regering har lagt ut på kommunerna. Detta är alldeles tydligt utom i ett enda avseende, nämligen när det gäller de privata skolorna. Jag menar att det inte är svårare för kommunerna att fördela resurser till de privata skolorna än till sina egna skolor. Jag har faktiskt svårt att tro att någon kommun kan hävda att 0 kr, som någon nämnde, eller 9 000 kr är en rättvis fördelning av resurser, när kravet är att de privata skolorna skall få sin resurstilldelning på precis samma grunder som de kommunala. Detta har vi sagt många gånger. Men samtliga borgerliga partier föredrar att medvetet missuppfatta vad vi säger för att kunna fortsätta att driva tesen att vi tänker ta ifrån de privata skolorna deras rättmätiga stöd. Jag tycker att ni skulle hålla er för goda för en sådan fortsatt direkt lögnaktig kampanj. Varför tror inte Ingrid Näslund att kommunerna också kan klara av den uppgift som de har haft och klarat av riktigt bra under så många år? Hon vill ju ge kommunerna ett betydande ansvar för skolans utveckling på andra områden.
Herr talman! Även när det gäller fördelningen mellan vanliga skolor är det inte så enkelt som Eva Johansson låter påskina. I min egen kommun har det varit många klagomål från de kommunala skolorna. De tycker sig ha blivit orättvist behandlade. Jag tror visst att kommunerna gör så gott de kan, men ibland kanske principerna för fördelning inte är de allra bästa. Man kanske inte alltid ser de kunskapsluckor och svårigheter som barn ifrån både socialt utsatta områden och välsituerade områden kan ha. Jag har själv undervisat på skolor där böckerna har varit ett enda kortsystem och byggnaderna har hållit på att förfalla därför att man har fått för dålig kommunal tilldelning. När det gäller de fristående skolorna förskräcker spåren från tiden med den socialdemokratiska regeringen. De fristående skolorna har faktiskt fått ungefär så litet som jag har sagt. Detta gäller inte bara min kommun. Det är det vanliga. På dessa skolor har man fått förlita sig till terminsavgifter, donationer m.m. för att över huvud taget kunna driva sina skolor. Dessutom har lärarna varit underbetalda. De har arbetat av ideella skäl, därför att de har trott på den här formen av skolor så mycket att de har varit villiga att offra en del av sin lön. Jag känner till människor, som har haft vanliga jobb med små inkomster, som har gjort allt vad de har kunnat för att avsätta pengar så att deras barn skall kunna gå i en sådan skola. Så värdefullt har de ansett att det är. Men kommunerna har verkligen inte gjort vad de borde, inte staten heller. Därför är mitt förtroende något naggat i kanten när det gäller Socialdemokraternas förmåga att klara av det här.
Herr talman! Det nuvarande systemet med en garanti för 85 % av kommunens genomsnittskostnader innebär de facto, det erkänns av de flesta i den här debatten, att många privata skolor får en betydande överkompensation i förhållande till det utbildningsuppdrag som de tar på sig. Det här har skolministern antytt här i kammaren och det här sade regeringens egen utredare alldeles klart. Att det nog är på det här sättet sade t.o.m. Carl Bildt. Man får betrakta det som en startkostnad. Alla väntade sig ett förslag i våras om att den här procentsatsen skulle sänkas. Det är helt klart och tydligt. Det är ingenting annat än den här överkompensationen, Ingrid Näslund, som vi tycker är orimlig, särskilt som det är eleverna i de kommunala skolorna som får betala. De elever som har det starkaste behovet av resurser och som bor i utsatta områden får betala mest i form av större klasser, färre grupptimmar och mindre stöd till elever med särskilda behov. Det skulle vara mycket intressant att få reda på varför Ingrid Näslund tror att riksdagen kan bedöma behovet av extra resurser till ett enskilt barn bättre än vad man skulle kunna göra i kommunerna. Om det nu är så här osäkert, är man då i kds beredd att försöka få i gång regeringen så att vi får fram en rejäl utvärdering av hur resursfördelningssystemet faktiskt fungerar? I utfrågningen försökte vi, och vi fick fram en hel del. Men det är självfallet inte till fyllest. Det skulle behövas en mer grundläggande utvärdering av hur det i praktiken ser ut i kommunerna. Vi har våra misstankar som grundar sig på det vi fick höra vid utfrågningen förra veckan men också på vad som framkommit vid väldigt många besök på skolor och vid kontakter med skolans personal, elever och deras föräldrar. De är djupt oroade över att resursfördelningen nu blir mer och mer orättvis och dessutom knappare och knappare. Om man har ont om resurser är det desto viktigare att de fördelas rättvist. Valfriheten kräver inte, det vill jag upprepa, en orättvis resursfördelning. Den kan vi ha kvar och fördela resurserna rättvist. Det är först då valfriheten får ett reellt innehåll.

Herr talman! Trots att jag har försökt anstränga mig till det yttersta för att förstå vad Eva Johansson menar när det gäller skolpeng har jag inte begripit det. Är det så att om riksdagen bestämmer att pengarna skall fördelas efter elvernas behov kommer fördelningssystemet i kommunerna att bli bättre? Är det detta Eva Johansson menar? I så fall undrar jag hur detta skall gå till. Skolpengen utgör ett fördelningssystem som varierar mycket mellan olika kommuner. Jag har inte sett någon kommun som har exakt samma system som någon annan kommun. Hur skall vi göra? Skall vi förbjuda att man kallar ett fördelningssystem för skolpeng? Jag skulle vilja ha ett litet förtydligande av Eva Johansson så att vi får klarhet i vad hon egentligen vill att vi skall göra här i riksdagen. Även när det gäller frågan om likvärdig utbildning skulle jag vilja ha ett klart besked från Eva Johansson och socialdemokraterna. Menar ni inte likformig när ni säger likvärdig? Likvärdig utbildning innebär att man beslutar lokalt när man ser vilka behov eleverna har, vilka förutsättningar som finns och vilka arbetsmetoder man kan välja. Det är då det blir möjligt med likvärdig utbildning. Om det däremot gäller likformig utbildning, kan man naturligtvis göra som socialdemokraterna gör i sin motion om läroplanen, att peta i detaljer och tala om vilka saker man skall bestämma, hur man skall fördela timmar, på vilka områden man skall ha inflytande och i vilka frågor kommunalpolitikerna skall få säga sitt. Om man verkligen menar en likvärdig utbildning i enlighet med elevernas behov skall ansvaret finnas där eleverna finns, i den lokala skolan.
Herr talman! Jag skall gärna tala om för Christina Linderholm vilken skolpeng jag är rädd för. Jag är inte rädd för det som kan kallas skolpeng i en del kommuner men som ändå är ett rättvist resursfördelningssystem, ungefär som det som har tillämpats tidigare. Jag vet att det finns sådana system i en del kommuner. Jag är rädd för den skolpeng som nu införs i vissa kommuner, som liknar det system som riksdagen har infört för stödet till de privata skolorna. En mycket stor andel av skolans resurser fördelas lika i krontal till alla elever. En mycket liten del avsätts för elever med behov av särskilt stöd. I den nuvarande läroplanen sägs att om elever har svårigheter skall man vid fördelning av skolans förstärkningsresurs främst söka tillgodose dessa elevers behov innan resurserna används för andra ändamål. Christina Linderholm, jag är inte ett dugg orolig för att även i den framtida läroplanen ta in en liknande formulering om behovet av en rättvis resursfördelning. I min inledning betonade jag att det i en decentraliserad skola är självklart att man skall fatta beslut lokalt om en stor del av utformningen av skolans vardag. Beslut skall fattas i ett samspel mellan elever, lärare, föräldrar och den lokala skolstyrelsen där så är nödvändigt. Det betyder inte att riksdag och regering helt och hållet skall avsvära sig ansvaret för skolan. Jag noterade att Christina Linderholm i sin inledning sade att vi skall ge den lokala skolan det totala ansvaret för utbildningen. Så tycker inte jag. Jag tycker att vi i den här församlingen har ett betydande ansvar, och det skall vi inte dra oss undan. Vi har ett ansvar för upprätthållandet av en likvärdig utbildning. Christina Linderholm skall inte anklaga oss för att vi skulle ha likformighet över hela landet. En sådan likformighet har aldrig funnits och den kommer inte heller att finnas i framtiden, oavsett om läroplanen kommer att se ut som Christina Linderholm vill eller som jag vill. Jag tycker bara att det skall finnas något slags grund i grundskolan. Vi måste ha reda på vad det är för en skola som elever som har gått ut grundskolan har gått igenom och vilken utbildning de har. Jag tror att vi är tämligen överens om detta. Det här betygssystemet skall väl i alla fall vara med och mäta i grunden.
Herr talman! Jag har en mycket enkel fråga till Eva Johansson. Skall vi frångå dagens resursfördelningssystem? Det kan vara den första fråga som vi behöver ett svar på. Det förekommer nämligen mycket kritik från socialdemokraterna. Anser man att något annat system bättre skulle tillgodose svaga elevers behov? Vad gäller skolans kostnader kommunalt har jag för mig att ungefär 85 % av skolans kostnader avser lärar och lokalkostnader. Det utgör en ganska stabil grund för ett resursfördelningssystem. Jag tycker vidare att det är självklart att pengarna skall fördelas efter de behov som finns på de olika skolorna. Min erfarenhet är att man gör så på de allra flesta håll. Eva Johansson vill inte lägga ansvaret för undervisningen på den lokala skolan. Men det vill jag. Jag känner mig inte alls kapabel att undervisa och vara lärare för ett antal elever och väcka deras intresse för inlärandet av de kunskaper som de behöver. Jag tycker att det totala ansvaret för genomförandet skall ligga på den lokala skolan. Innan skolorna har fått ansvaret och befogenheterna kommer vi hela tiden att ha de problem som vi har dragits med under regleringstiden på skolans område. Naturligtvis skall vi ha nationella mål. Jag trodde inte ens att vi behövde resonera om den saken, dvs. att det är en självklarhet i Sverige liksom det har varit under de 100 senaste åren.
Herr talman! Christina Linderholm glider på ett ganska olyckligt sätt på orden i denna debatt. Jag vet inte riktigt varför. Med tanke på var vi står i dag i debatten om skolan och läroplanen borde vi i stället försöka lyssna på varandra. Jag tycker att vi skall ta ett betydande ansvar för att utbildningen skall vara likvärdig. Riksdagen skall inte dra sig undan ansvaret för utbildningen. Om jag inte helt missuppfattade Christina Linderholms inledningsanförande, sade hon att skolan skall ha det totala ansvaret för utbildningen och lärandet. Ingenting annat. Hon behöver inte bekymra sig på den punkten. Vi kan säkert vara överens också fortsättningsvis. Det har vi varit under årens lopp, vilket Christina Linderholm också betonade i sitt inledningsanförande. Vidare frågade Christina Linderholm om vi skall frångå dagens resursfördelningssystem. Ja, det är litet svårt att veta eftersom det ser olika ut i olika kommuner. Många kommuner har inte lyssnat på locksångerna om en skolpeng lika för alla. De har hållit fast vid en rättvis resursfördelning där elevernas och skolornas behov har varit utgångspunkten för resursfördelningen. Men i de kommuner som har valt att tillämpa ett system med en hög fördelning av resurser med hjälp av skolpengssystem -- lika för alla elever -- har det blivit alldeles för litet pengar över för att uppfylla det uppdrag som läroplanen anvisar. Jag tycker att de kommunerna skall byta resursfördelningssystem. Det är ingenting konstigt med det. Vi har stått för den linjen i alla år. Valfriheten i skolan, rätten att välja skola, har ingenting med en orättvis fördelning att göra. Snarare är valfriheten beroende av att man vet att oavsett vilken skola man än väljer finns där resurser som kan svara just mot de behov det enskilda barnet har. Det är allvarligt att resultatet av den utfrågning som utskottet arrangerade så tydligt pekar på att nu räcker inte resurserna till. Både resurstilldelningen i stort men också fördelningen av det som finns medverkar till att elever med tydliga handikapp och uttalade problem fortfarande kan få stöd. Men de stora mellangrupperna, de vars problem inte är lika tydliga, ställs nu utan det extra stöd som tidigare har gjort att de har kunnat följa undervisningen. Risken är att de inom kort återkommer i kolumnen med elever med tydliga och grava handikapp.

Herr talman! Mycket har sagts i diskussionen. Eva Johansson inledde med att ställa frågor, och hon hade synpunkter på mig. Jag tycker att en del av svaren har framgått i den diskussion som har förts. Men jag vill ge några kommentarer. Först och främst har vi talet om att socialdemokraterna införde rätten att välja skola. Under 10--15 år har de borgerliga partierna i riksdagen fått baxa och dra för att flytta den betongkoloss som socialdemokraterna har utgjort när det gäller att försöka göra det möjligt för flertalet att välja ett alternativ till de offentliga skolorna. Det är inte många år sedan det fortfarande var en socialdemokratisk doktrin att den enda möjligheten för att få ett statsbidrag till en friskola var att skolan kunde påvisa att den var till nytta för det allmänna skolsystemet och att det inte gick att få tillgång till den pedagogiken e.d. någon annanstans. Något intresse att förverkliga tanken på att elever och föräldrar skall få välja skola har aldrig funnits. Jag tycker att man skall ha den historieskrivningen klar för sig. Om man inte vill tro på skolministern kan man läsa Skolverkets redovisning om hur frågan om att välja skola har utvecklats under lång tid. Den är mycket belysande. Vidare har vi frågan om systemet för fördelning av medel för elever i fristående skolor. Det är tydligen en socialdemokratisk uppfattning att kommunerna skall bedöma behoven. Det är ingen ny socialdemokratisk idé. Den har funnits tidigare. Jag vill gärna erinra om att det har aldrig funnits något förbud för kommunerna att stötta friskolorna, fördelat per elev, på samma sätt som de tidigare betalade ungefär hälften av kostnaderna för en elev i den vanliga skolan. Resten bekostades via statsbidragen. Man kan dess värre konstatera att många, framför allt socialdemokratiska, kommuner visade noll och intet intresse av att ge något stöd. Det är klart att man då kan ifrågasätta om intresset kan vara högre framöver. Det är just därför vi har valt en modell att ställa krav på kommunerna. Vi har försökt att med hjälp av en procentsats se till att det tas hänsyn till att kostnader och annat varierar i kommunerna. Det är det som har gjort att vi har valt denna modell. Kommunerna har inte heller blivit klokare med åren. Jag blev häromdagen uppvaktad av Föreningen driver numera en fristående skola strax utanför Stockholm. Från höstterminens början finns nästan 40 elever på högstadienivå i undervisningen. Det är alltså fråga om dyslektiska barn. Vid testning av dessa elevers läs och skrivförmåga har det visat sig att de flesta av dem ligger på en nivå motsvarande lågstadiet. I de kommunala skolorna där dessa elever har gått har det funnits mycket resurser. Men det slit och den hopplöshet som denna skola upplever för att få någon extra krona för dessa elever önskar jag också att socialdemokraterna tog del av. Kommunerna behöver mycket fasta regler. Vidare blandades det in en diskussion om utjämningsbidragen til kommunerna. Jag har förstått att Eva Johansson anser att kommunerna tidigare hade perfekta system i fråga om resursfördelning. Det tycker inte kommunerna. Det tyckte inte jag heller när jag var ordförande i skolstyrelsen. Vi hade ett system där pengarna skulle fördelas efter behoven. Vi konstaterade att vi inte hittade något bra system. Det är det som är skälet till att kommunerna runt om i landet prövar olika modeller. Många av dessa modeller har fått namnet skolpeng. Men modellerna varierar. Ewa Hedkvist Petersen vill nu att riksdagen skall tala om vad kommunerna skall och inte skall göra, dvs. omyndigförklara kommunernas förmåga att hitta bättre former för fördelning av sina resurser till skolorna. Jag tror inte att det är möjligt. Vi måste visa kommunerna ett förtroende. Jag tror att de kommer att finna lösningar. Jag kan hålla med om att det finns en och annan barnsjukdom i kommunerna.
Herr talman! Beatrice Ask vill att kommunerna skall få bestämma över sin resurstilldelning till skolorna. Det är precis det jag hävdar också. Jag vill också att kommunerna skall få bestämma över de privata skolorna -- i vissa kommuner sker det till en stor del, i andra kommuner ingenting alls. Men varför skall de inte få råda över den delen på samma kriterier och villkor som vid bedömningen av de egna skolorna? Det är inte så att det inte längre skall vara öppet för en fri bedömning. Vi är nu inne i ett nytt system, och vi har sagt att det skall vara så. Men tydligen har Beatrice Ask inte noterat detta. Det är synd. Det är ju till en del en framgång för den linje som Beatrice Ask säger att hon har stridit för under alla dessa år. På det sättet har vi hoppat på tåget. Lägg märke till detta, i stället för att hålla fast vid att vi sitter kvar i ett gammalt system där ingen vill vara längre. Det är ju faktiskt Beatrice Ask och riksdagen som har bundit kommunerna vid ett resursfördelningssystem som upplevs som alltmer orättvist. Jag har också varit politiker i en skolstyrelse. Jag tycker att vi fann ett ganska hyfsat sätt att fördela efter behov. Det kan väl tänkas att det finns intresse för att finna fram sådana system för styrning. Jag vet inte. Jag tycker att Beatrice Ask fortsätter med denna svartmålning. Men jag skulle vara intresserad av att hon svarar på frågan om den privata skolan. Varför säger moderaterna att socialdemokraterna vill ta bort rätten att välja skola och hindra utvecklingen av den privata skolan? Varför säger ni moderater så, när ni uppenbarligen måste veta att det är felaktigt? Det är viktigt att vi håller oss med någon sorts etik också i den politiska debatten. Den hör inte bara hemma i skolans värld. Jag skulle vilja att skolministern utnyttjar den sista repliken till att svara på frågan. Jag ställde frågan i mitt inledningsanförande. Jag räknar med att jag skall få svar på frågan om den privata skolan.
Herr talman! Ett av skälen till att regeringen har valt en modell som garanterar en medelsfördelning till fristående skolor och ställer krav på kommunerna är att en rättighet som finns inskriven i olika konventioner inte får avgöras av kommunalt godtycke. Det får inte vara beroende av i vilken kommun man bor eller vilken politisk majoritet kommunen har, om man skall ha möjlighet att välja en fristående skola eller om friskolan skall ha rimliga möjligheter att försörja sig. Vi har därför valt en modell med en procentsats. Argumenten känner ni väl. Varför ifrågasätter Moderaterna Socialdemokraternas intresse av friskolor? Varför frågar vi om Socialdemokraterna vill riva upp rätten att välja skola? Det gör vi av den enkla anledningen att det budskap som trummats ut i debatten under hela sommaren och hösten från den socialdemokratiska partikongressen och i en rapport från den socialdemokratiska riksdagsgruppen är att skolpengen skall tas bort och att regeringen gynnar privatskolor på bekostnad av de offentliga skolorna. Man drar in all möjlig klasskampsretorik. Socialdemokraterna däremot vill slå vakt om den offentliga skolan, säger man. Man målar upp en gammal och falsk bild. Det hela har varit otydligt. Vi fick motionerna först för en vecka sedan. Där framgår att många socialdemokrater driver en linje som inte kan innebära något annat än att den ekonomiska möjligheten att välja skola, som regeringen har drivit igenom, skall avskaffas, om Socialdemokraterna mot förmodan skulle kunna vinna någon majoritet för ett sådant förslag här framöver.
Herr talman! Beatrice Ask säger nu att hon motiverar dessa direkt felaktiga påståenden om socialdemokratisk skolpolitik med att vi vill ta bort skolpengen. Är det, Beatrice Ask, detsamma som att vi vill ta bort stödet till de privata skolorna, ett stöd på samma villkor som resursfördelningen till de kommunala skolorna? Är det samma sak?
Herr talman! Begreppet skolpeng används i en rad olika sammanhang. I mitt förra inlägg refererade jag hur ropen har skallat från den socialdemokratiska kongressen. Där har det också skett en sammanblandning i användningen av begreppet skolpeng. Jag har faktiskt läst både debattinlägg och annat. Av den anledningen refererade jag det. Rent formellt kan vi inte avskaffa skolpengen på annat sätt än genom att detaljreglera hur kommunerna skall fördela sina pengar. Det är uppenbart att Socialdemokraterna vill riva upp reformen om stödet till friskolorna som riksdagen har beslutat om. Ni vill inte att man skall garantera ett stöd per elev till fristående skolor om eleven väljer att gå i en sådan skola. Ni tycker att kommunerna skall bestämma. I rapporten säger ni att kommunerna bör ha ett större ansvar, för att det här systemet är så dyrt för kommunerna. Ni säger att man kan ifrågasätta om det behövs friskolor, för man kan göra så mycket i de offentliga skolorna. Jag delar uppfattningen att det går att göra mycket i de offentliga skolorna. Men hela beskrivningen i er retorik går ut på att ni vill riva upp den valfrihetsreform som vi har fattat beslut om.

Herr talman! Den borgerliga regeringen har nu suttit i drygt två år, och mycket har hänt på en rad skilda områden. Detta gäller inte minst inom utbildningspolitiken, där en rad viktiga och långsiktiga förändringar har genomförts. Grunden har lagts för ett dynamiskt, framåtsyftande och kvalitativt högt stående utbildningsväsende. En av de mest framgångsrika reformer som genomförts under den gångna tvåårsperioden är otvivelaktigt den om fristående skolor och elevernas rätt att välja skola. Sedan regeringsskifet 1991 har 114 nya fristående skolor startat. Antalet har mer än fördubblats på kort tid. Detta är skolor som har skapats och drivs genom ett djupt engagemang av föräldrar och lärare och som innebär värdefulla och viktiga alternativ inom skolområdet. Något motsvarande hade aldrig inträffat med fortsatt socialdemokratiskt styre i Systemet med skolpeng är en viktig förutsättning i sammanhanget. Det har från socialdemokratiskt håll aviserats att det skall rivas upp om partiet åter kommer i regeringsställning. Detta vittnar så gott som något om den socialdemokratiska inställningen till valfrihet och utveckling inom skolans område. Valfriheten är en central del av regeringens politik också på skolans område. Det gäller som redan framhållits valet av skola, men det gäller också och inte minst i själva skolarbetet. Riksdagen står nu inför ett par mycket betydelsefulla beslut på skolområdet. Arbetet med nya läroplaner och betyg för såväl grundskolan som gymnasieskolan pågår för fullt i utbildningsutskottet, och jag räknar med att vi i god tid före juluppehållet skall kunna lägga fram betänkanden här i kammaren. Förra gången riksdagen beslutade om en ny läroplan för grundskolan var 1979. Det är givetvis angeläget att den läroplan med nya principer och ny inriktning som vi nu arbetar med skall bli grundläggande och bestående för en allt bättre skola. Idéerna om målstyrning och decentralisering har äntligen fått ett verkligt genomslag i skolpolitiken. Med de båda nu föreliggande läroplans och betygsförslagen flyttas en mängd beslut och avgöranden, som tidigare låg hos politiker och myndigheter, till de enskilda skolorna, lärarna, skolledarna, eleverna och målsmännen. Statens främsta uppgift skall vara att tydligt och klart definiera vilka långsiktiga målsättningar som skolan skall arbeta efter. Staten skall definitivt inte lägga sig i detaljer och styra de arbetssätt och arbetsmetoder som skolan skall använda för att uppnå målsättningarna. Herr talman! Alldeles självklart förpliktigar de i propositionerna angivna idéerna. Alla de fördelar som vi kan uppnå genom att släppa loss arbetslust och kreativitet på det lokala planet riskerar givetvis att gå förlorade om vi inte ger vidgat ansvar och visar ökad tilltro för dem som yttest verkar inom skolväsendet. En politik med den inriktningen måste således fullföljas med kraft. Vid våra diskussioner här i kammaren måste vi alltså koncentrera oss på det som är den centrala uppgiften för oss som politiker, nämligen vartåt skolans undervisning skall syfta på längre sikt. Det finns i vårt land mer än 100 000 lärare med gedigna kunskaper och med betydande pedagogisk kompetens. Det är dessa kunskaper och denna kompetens som skall komma till sin rätt i skolarbetet. Vi får alltså inte försvåra för lärarna i deras arbete och bakbinda deras yrkesroller genom en rad detaljanvisningar och onödiga regleringar. Därför måste avregleringarna fortsätta. Därför måste också decentraliseringen fullföljas, och därför är det så viktigt att regeringens läroplansoch betygsförslag får ett verkligt och brett genomslag. Ju förr detta sker desto bättre. Vikten av ökad valfrihet kan inte nog betonas. I förslaget till ny läroplan för grundskolan garanteras varje elev ett större utrymme än någonsin tidigare för egna val av ämnen. Det är rimligt och viktigt att eleverna ges ett större eget ansvar. Jag är övertygad om att engagemanget och studieviljan ökar hos alla, om möjligheterna att påverka det reella studieinnehållet verkligen finns. Vi talar ofta och gärna om betydelsen av medinflytande i skolan, men vi tvingas lika ofta konstatera att det brister i det avseendet när det gäller just eleverna. Det är därför angeläget att de idéer om valfrihet som präglar regeringens skolpolitik också blir omsatta i praktisk handling. Detta skulle utgöra den reella och verkliga formen av medinflytande i skolan. I kanske ännu högre grad än i grundskolan, medför de förändringar som nu föreslås i gymnasieskolan stärkta former för medinflytande och ansvar på det lokala planet, inte minst för eleverna. Med utgångspunkt i den gymnasiereform som beslutades under förra riksmötet tas nu ytterligare och viktiga steg mot en kursutformad gymnasieskola. Med regeringens proposition öppnas dörren för de kommuner som så önskar att gå vidare i denna riktning. Inom ramen för den nya programstrukturen ges eleverna ökad möjlighet att själva sätta samman en utbildning som svarar mot deras önskemål, krav och behov. I många kommuner är man för närvarande fullt upptagen med övergången från en linjebunden till en programorienterad gymnasieskola. Det är därför det så nogsamt betonas i propositionen att det är upp till kommunerna själva att avgöra om man redan nu vill gå vidare mot en kursutformad skola. Det är emellertid viktigt att denna möjlighet finns, eftersom det kommit till klart uttryck från många skolor och kommuner att det finns starka önskemål om att få genomföra förändringar i angiven riktning. Herr talman! De förslag om nya betyg som regeringen lagt fram har tillkommit i samma anda och har samma inriktning. Betygens vara eller inte vara har kort sagt diskuterats år in och år ut. Så också deras utformning. Ingen fråga torde så ha varit föremål för utredningar, remissförfarande och överläggningar som just betygsfrågan. Den har förorsakat intensiva politiska strider, samtidigt som betygen setts som en självklarhet bland föräldrar och elever. Enligt det föreliggande förslaget får betygen en delvis ny och mer pedagogisk roll i skolan. Det nuvarande relativa betygssystemet i grundskolan skall ersättas med ett mål och kursrelaterat system. Det föreskrivs inte i regeringsförslaget när betyg skall sättas på annat sätt än att nationellt reglerade betyg måste ges efter årskurs 9 med hänsyn till urvalet till högre utbildning. Det ges alltså betydande frihet för målsmän, elever och lärare att i samråd besluta över om och och när betyg skall ges i övriga årskurser och över utformningen av den information som skall ges och som skall vara skriftlig från det femte skolåret. Det kommer alltså att ges ett ökat utrymme för föräldrarnas och elevernas önskemål och för lärarnas professionalitet i detta viktiga sammanhang. Herr talman! Vi får ju all anledning att återkomma till skolfrågorna under den här hösten. Avslutningsvis vill jag bara konstatera, att genom de föreliggande förslagen finns förutsättningar att lägga grunden för en skola som förmår att möta framtidens krav och behov. Med den vidgade valfriheten, decentraliseringen och de ökade kunskapskrav som nu ställs ges möjlighet att åstadkomma den skola som med rätta kan betygsättas som en bra skola.
Herr talman! Först vill jag begagna tillfället, eftersom detta är den första skoldebatten under hösten, att hälsa Hans Nyhage välkommen i hans nya roll. Jag vet att han inte är ny i utskottet, utan har varit där tidigare, men jag önskar honom välkommen till oss i den här omgången. Hans Nyhage sade att det har hänt mycket, och statsministern betonade också i regeringsförklaringen att den allmänna skolan genomgår en snabb vitalisering när de möter nya krav från föräldrar och elever. Hans Nyhage sade själv att det sker ett dynamiskt framåtskridande i utbildningsväsendet. I den utfrågning som under förra veckan genomfördes rapporterades från Göteborg att det där sker en markant ökning av klasstorlekarna och att det inte är ovanligt med över 30 elever på samtliga stadier. Från Malmö rapporterades en ökning av klasstorlekarna, samtidigt som antalet resurstimmar skärs ned och barn med svårigheter inte har kunnat stödjas på samma sätt som förut. I Botkyrka finns det tydliga signaler om svårigheter att ge tillräckligt stöd till elever med särskilda behov. I Nacka har man i år större klasser, och specialundervisningen har beskurits. I Linköping är det samma förhållande, dvs. gruppstorlekarna har ökat kännbart, och man har t.ex. inte kunnat ge elever med påtagliga skriv och lässvårigheter det stöd som de behöver. I Borlänge, i Degerfors, i Nybro och på Orust är det likadant. Snart sagt varje kommun som vi hade bjudit in kunde redovisa vilka problem som skolan är utsatt för. De 100 rektorerna i Stockholms stad har sagt att de nu har nått smärtgränsen och inte längre kan ansvara för att de fullgör riksdagens uppdrag till dem att ge en bra och likvärdig utbildning. Jag tycker att det här är mycket allvarligt, och det rimmar mycket illa med Hans Nyhages inledningsanförande. Jag vill bara i all vänlighet säga att Hans Nyhage borde ta sig en titt i den skola som är aktuell nu. Det räcker inte med de kunskaper som Hans Nyhage har från sin förra period i utbildningsutskottet. Vi har i dag en skola med mycket sämre resurser, en skola som har mycket svårare att leva upp till sitt uppdrag att ge en likvärdig utbildning till alla elever, oberoende av var de bor och oberoende av deras egna svårigheter och behov. Det är värt ett studium, och jag skulle önska att Hans Nyhages första insats blev att pressa på regeringen så, att vi kunde få fram en ordentlig belysning av hur det nuvarande resursfördelningssystemet för skolan fungerar.
Herr talman! Först vill jag tacka för välkomsthälsningen. Utfrågningen var långt ifrån så entydig som Eva Johansson nu vill göra gällande. Det framkom vid utfrågningen också mycket klart positiva besked utifrån kommunerna på skilda områden. Vi vet alla att vi lever under besvärande ekonomiska förutsättningar. Det drabbar alla områden i vårt samhällsliv, också skolområdet. Men just därför är det så angeläget att vi dels ger det ökade ansvar till kommunerna att klara dessa problem vilket ligger i den nu förda skolpolitiken, dels verkar för en politik som skapar de ökade resurser som vi alla är så betjänta av. Jag menar att ett ökat lokalt/kommunalt ansvar och ökat ansvar för dem som arbetar längst ned på skolområdet -- om jag får använda det uttryckssättet -- kommer att medföra att mycket av de svårigheter som uppenbarligen finns kommer att kunna övervinnas och klaras på ett gott och riktigt sätt.
Herr talman! Det är ju en from förhoppning att vi skall klara det, men för det behövs några saker. Det behövs en tydlig och bra läroplan, så att vi vet vad skolan skall vara till för. Det behövs också ett tydligt uppdrag till kommunerna när det gäller resursfördelningen. Jag tycker att det uppdrag som finns i Lgr 80 klart utsäger att de svaga eleverna, de med särskilt behov av stöd, borde gå först. Det borde vara vägledande också i den nya läroplanen. Där finns inte samma tydliga markering av detta. Det är allvarligt, särskilt i en situation där resurserna blir knappare. I en situation med överflöd eller med nära nog tillräckliga resurser är detta inte lika viktigt. Det är när resurserna är knappa som det är viktigt att vi fördelar dem rättvist. Men det är också då som de största kraven ställs på ett visst mod att våga säga till andra att de kanske måste stå tillbaka, eftersom det finns elever som behöver resurserna mer, för att dessa elever skall få samma chans till en utbildning. Jag vet faktiskt inte riktigt vad i utfrågningen som gjorde att Hans Nyhage var så stolt över den situation som vi upplever i dagens skola. Vad tyckte Hans Nyhage var positivt i de rapporter som vi fick från kommunerna?
Det var faktiskt mycket i den utfrågningen som gav positiva besked. Att man från skilda håll betonade bekymmer och svårigheter är uppenbart, men det gick inte att få fram en bild av att vi med anledning av den ekonomiska situationen skulle ha en skola på tillbakagång, tvärtom. Man betonade mycket väl att man klart och tydligt arbetade för att nå de uppsatta målen och även ansåg sig ha goda möjligheter att nå därhän. Eva Johansson efterlyser en tydlig och bra läroplan. Det är just det som vi nu arbetar med i utbildningsutskottet.

Vi måste komma ifrån den centrala detaljregleringen, och vi måste som politiker begripa att vår roll skall vara att angiva de långsiktiga målen, inte att befatta oss med detaljerna. Där måste vi sätta tilltro till dem som arbetar ute på fältet. Det är också i högsta grad det som ligger bakom det betygsförslag som nu föreligger för behandling i utbildningsutskottet. Det är ganska anmärkningsvärt att man från socialdemokratiskt håll så vill omyndigförklara målsmän och lärare i arbetet på att komma fram till ett system för hur man skall ge omdömen om elevernas utveckling och kunskapsnivå i skolorna. Vad slutligen gäller svagare elever markeras det mycket tydligt i det föreliggande läroplansförslaget att hänsynen till de svaga eleverna måste vara mycket mycket stor och att det skapas alla tänkbara förutsättningar för att de skall få en god och likvärdig utbildning.

Herr talman! En framgångsrik skolpolitik kräver bred förankring och en gemensam vilja att så långt det över huvud är möjligt söka brett samförstånd för skolans utveckling. När nu beredningsarbetet i regeringskansliet gått alltför fort för en bred förankring och samråd med olika grupper om skolans utveckling, blir det riksdagens uppgift att söka finna samlande lösningar. Kommunerna genomför nu riksdagens beslut om en treårig programbaserad gymnasieskola. Inom ramen för den nya gymnasieskolan vill regeringen genomföra det man kallar för ''en mer kursutformad gymnasieskola''. Tanken att eleverna själva skall kunna påverka mer i sin utbildning ligger väl i linje med en socialdemokratisk skolpolitik. Exemplet med eleverna på industriprogrammet som läser franska är bra. De behöver kunna samverka med företag i andra länder. Det vi däremot känner oro för är att propositionen i stället för att underlätta för utveckling och försök inom ramen för den programinriktade skolan faktiskt låser skolorna till en regelrätt kursutformning. Till det bidrar både poängsystemet och ett betygssystem där betyg skall sättas på varje enskild kurs i stället för terminsvis. Vi har i Sverige mycket liten erfarenhet av en kursutformad gymnasieskola. Erfarenheterna från andra länder visar såväl på risker för förflackning och svårigheter för elever att orientera sig i ett smörgåsbord av olika kurser som på ökat engagemang för enskilda elever när deras valmöjligheter ökar. Det är inte rimligt att riksdagen med så bristfälliga kunskaper om den djupare konsekvensen av en hårt kursutformad gymnasieskola slår fast riktlinjer som kan bli farliga för gymnasieskolans utveckling. I stället bör vi ge de kommuner och skolor som kommit långt i sina analyser möjlighet att driva utvecklingsverksamhet såväl med mer kursutformad gymnasieskola som mer sammanhållna program. Utvecklingsarbetet bör följas av en politisk kommitté, så att ytterligare förändringar av gymnasieskolan kan baseras på breda erfarenheter och en djupgående pedagogisk debatt. Vi vädjar till övriga partiers företrädare i utbildningsutskottet att besinna ansvaret. Utvecklingen av gymnasieskolan får aldrig bli ett hastverk. Därtill är ungdomarnas utbildning och kunskaper alldeles för viktiga. Elevernas inflytande i gymnasieskolan får aldrig begränsas till att välja kurser. Tänk efter, Hans Nyhage! Nog måste det vara också inom kurser, inom olika utbildningars ram, som det djupa inflytandet utvecklas. Vi skall inte bara välja och välja bort, vi skall också påverka inom. Det är allvarligt att vi inte kommit längre i utvecklingen av elevdemokratin i en skolform där eleverna uppnår myndig ålder. Vikten av att gymnasieskolan utvecklar demokratiska arbetsformer förstärks av att framtidens arbetsorganisation kräver delaktighet och ansvar på alla nivåer. Det var tillfredsställande att höra Christer Lindblom med sådant engagemang tala om utveckling av demokratin i skolan. Jag hoppas att vi gemensamt i utbildningsutskottet skall kunna finna former för att stärka inflytandet i gymnasieskolan. Vi vänder oss också mot regeringens stelbenta förändringar av skollagen. Man utesluter ovillkorligt och utan varje pardon alla elever som inte har godkända betyg i engelska, svenska och matematik från de nationella programmen. Vuxenutbildningen hör dagen och framtiden till. Komvux har delvis en annan funktion än gymnasieskolan. Den som läser på komvux lever ett annat liv och har andra erfarenheter än gymnasieskolans ungdomar. Utbildningens roll för fort och vidareutbildning kräver en uppsättning kurser, som inte har någon motsvarighet i gymnasieskolan. Vi menar att det är olyckligt för vuxenutbildningens identitet, om riksdagen fattar beslut om en gemensam läroplan för komvux och gymnasieskolan. Risken är stor att läroplanen blir så urvattnad att den inte får betydelse som styrinstrument för någon av skolformerna. Skilda läroplaner är inget hinder för samverkan, men de måste göras med respekt för ungdomarnas och de vuxna elevernas olika behov. Förslagen om stärkt språkutbildning ligger i linje med den socialdemokratiska regeringens tidigare krav, men vi socialdemokrater delar den oro som uttrycks från hela skolsamhället för att Svenska 2 inte fått en egen kursplan. Invandrarbarnen kommer att spela en viktig roll i det svenska samhället. Forskningen är entydig om att invandrarbarnen måste få möjlighet att lära sig svenska utifrån sina egna förutsättningar. Risken är annars stor att deras språk blir ytligt bra men inte leder vidare in i djupare analyser och förståelse. Det vore förödande, inte bara för deras skull utan för hela det svenska samhället. Herr talman! Rasism och främlingsfientlighet äter sig som varbölder in i vårt samhälle. I ungdomsåren grundläggs våra värderingar och vår människosyn. Gymnasieskolan måste ta sitt ansvar i kampen för människovärdet, respekt för andra och förståelse för internationella förhållanden.
Herr talman! Jag tackar för de vänliga orden och det beröm jag fick av Inger Lundberg om mitt engagemang för inflytande. Vi är säkert alldeles överens i de frågorna -- jag tror inte att det är något som skiljer. Jag vill bara göra några kommentarer till Inger Lundbergs synpunkter på gymnasieskolan. Vad vi egentligen gör med propositionen är att vi undanröjer hindren för de kommuner som vill gå vidare, och det var väldigt många som ville det. Jag tycker att det var en splittrad remissbild. Många kommuner vill ''ta innerkurva'' och göra kursutformningen samtidigt som man utvecklar programgymnasiet, en del kommuner vill ta det lugnare och bygga upp ett så att säga mera konventionellt programgymnasium. Jag tycker att det är viktigt att kommunerna har de möjligheterna, därför att det är så olika förutsättningar. Men om det skall finnas möjligheter för dem som jag säger vill ta innerkurvan, måste vi undanröja en del, och det är det vi gör här. Det pågår dessutom ett utvecklingsarbete inom ett antal kommuner. Under hösten kommer det att publiceras en sammanställning av det arbetet i en SOU-rapport. Där kommer vi att få en del tips och synpunkter på vad som är möjligheter men kanske också vad som är problem med ett programgymnasium. Inger Lundberg tog upp att elever som inte har godkänt i engelska, svenska och matte inte skall ha möjlighet att komma in på nationella program. Det handlar naturligtvis till syvende och sist om studieförutsättningar, att eleverna också skall ha en rimlig förutsättning att klara av studierna. Självklart ligger det ett enormt ansvar på grundskolan att så att säga leverera så få barn som möjligt med dåliga kunskaper i engelska, svenska och matte. Därför hoppas jag att i en framtid det antal barn det kommer att bli fråga om, som inte har möjlighet att komma in på de nationella programmen, skall vara mycket begränsat. Skall det vara samma läroplan för komvux och gymnasieskolan? Ja, jag tror att det är viktigt att man har ett gemensamt dokument med gemensamma värderingar. Dessutom är det naturligtvis viktigt att man i målformuleringen för de olika skolformerna talar om det specifika med komvux och med gymnasieskolan och på det viset plockar fram så att säga själen i båda de här skolformerna.
Herr talman! Det gläder mig, Christer Lindblom, att vi är överens om vikten av att utveckla demokratin i gymnasieskolan. Då hoppas jag att vi inte bara är överens i den stora retoriken utan att vi i praktiskt arbete i utskottet kan hitta några förbättringar av formerna som underlättar en sådan utveckling. Vi är också ense om att undanröja hinder för försök med kursutformad gymnasieskola. Vi socialdemokrater känner oro för att hela skolsystemet låses till den modell för betygs och poängberäkning som nu föreslås i propositionen. Det är, precis som Christer Lindblom säger, för tidigt. Det är kanske väl komplicerat att diskutera i kammaren, men jag hoppas att de borgerliga vill granska propositionen och dess konsekvenser för den samlade gymnasieskolan med ödmjukhet. Jag tror att många ungdomar behöver stärka sina kunskaper innan de går in i de nationella programmen. Regeringen skapar en idiotregel som gör att det individuella fallet inte kan prövas. Den typ av formalism som slår mot enskilda ungar hoppas jag att vi skall få bukt med när vi jobbar med frågorna i utbildningsutskottet. Jag fick inte svar på frågan om varför ni inte vill ha en kursplan för svenska 2, Christer Lindblom. Oron är så stor ute på skolorna och bland invandrareleverna att ni måste ge ett svar -- helst här i kammaren, eller åtminstone i utskottet.
Herr talman! Jag vill be Inger Lundberg om ursäkt. Jag uppfattade inte frågan om kursplanen för svenska 2, och det var därför jag inte svarade. Det förs framför allt i den proposition som handlar om grundskolan ett resonemang om kursplan för svenska 2. Det är litet komplicerat att skriva en kursplan efter den mall som finns för de andra kursplanerna. Därför har man låtit bli att göra en sådan. Jag menar precis som Inger Lundberg -- jag tror att vi är överens i den frågan också -- att det är kolossalt viktigt att det vi föreslår inte försvagar undervisningen i svenska 2. Vi vill inte ge signaler som får kommunerna att tro att de kan dra ned på undervisningen eller som får de som går på lärarutbildningen att inte uppfatta ämnet som väsentligt. Där är vi alldeles ense. Det gäller att hitta en formel för att skriva om svenska 2 på ett sådant sätt att det klart framgår vad regeringen och riksdagen tycker om ämnet och hur det skall utformas. Det är också en mycket angelägen diskussion som jag tycker att vi skall fortsätta i utskottet. Inger Lundberg säger att vi inte får stanna vid retorik. Det är alldeles riktigt. Också Christina Linderholm var tidigare inne på det faktum att man hittar väldigt få konkreta förslag i socialdemokraternas motioner. Det bekymrar oss litet grand. Då kommer det lätt att handla om retorik. Poäng och betygssystemet är ett helt nytt system som utformats just för det kursutformade gymnasiet. För det traditionella gymnasiet finns hela systemet redan. Det finns ett betygssystem och kursplaner eller programplaner, och därför behövs det inte göras något speciellt för den typen av gymnasieskola. Det finns skrivningar i propositionen som visar att svagpresterande elever som har svårt att komma in på de nationella programmen faktiskt med hjälp av individuella program eller stödkurser kan börja gymnasieskolan för att så småningom slussas in på ett nationellt program. Det finns en flexibilitet i systemet både i grundskolan och i gymnasiesystemet som gör att vi skall kunna klara fler svagpresterande elever än vad skolan av i dag gör.
Herr talman! Tyvärr är det just flexibilitet som saknas efter ändringen i skollagen, Christer Lindblom. Det är det vi beklagar. Vi hoppas att ni är beredda att mjuka upp skrivningarna kring behörighetsreglerna när vi jobbar vidare med frågorna i utskottet. Jag är glad över att Christer Lindblom inte personligen visar prestige när det gäller frågan om kursplan för svenska 2. Proprositionen har redan givit skolsamhället mycket olyckliga signaler. Utskottet fick för några dagar sedan rapport om att studenter vid högskolorna hoppar av från undervisningen i svenska 2 därför att de är osäkra på om det kommer att finnas underlag för tjänster i framtiden. Det finns en så stark oro och en så stark tveksamhet i skolsamhället att det är viktigt att vi går varandra till mötes. Det är utomordentligt angeläget att ni borgerliga i denna fråga ser mer till saken än till regeringens prestige och följer det socialdemokratiska förslaget om en särskild kursplan för svenska 2. Sedan skall vi gå vidare i utskottet och tolka de i många stycken mycket otydliga skrivningarna när det gäller kursutformad och programbaserad gymnsieskola. Att döma av de uttalanden Christer Lindblom gjort verkar han vara beredd att göra det med öppet sinne och utan att riskera någonting för gymnsieskolan. Vi får se om det de facto blir så när vi diskuterar propositionen. Som exempel på konkreta förslag vad gäller utveckling av demokratin kan jag säga att vi socialdemokrater har krävt att läroplanen skall vara tydligare när det gäller arbetsmetoder och utveckling i skolan. Vad beträffar gymnsieskolan har vi krävt att man skall hjälpas åt att finna modeller. En modell kan kanske vara särskilda tidspass utanför den egentliga undervisningen där eleverna kan mötas och utveckla elevinflytandet. Vi vet att just gymnasieskolans organisation är ett av de praktiska hinder som gör att de äldsta eleverna många gånger har mindre att säga till om i skolan än de allra yngsta.
Herr talman! Med anledning av vad Inger Lundberg hade att säga om det fria valet vill jag återigen understryka att just det fria valet betonas oerhört starkt i de föreliggande propositionerna. Det fria valet ökar verkligen elevernas möjlighet att påverka och utforma sin egen studiegång. Det kan inte nog betonas, och det är viktigt. Medinflytandet för eleverna ökar. Jag kan bara konstatera att det kan få mycket negativa konsekvenser för elevernas fria val att man från skilda håll begär att antalet timmar i de fasta timplanerna skall öka. Jag vill att man skall ha detta alldeles klart för sig. Regeringen har varit mycket försiktig med att försöka påtvinga kommunerna någonting vad gäller gymnasieskolan i propositionen. Det står helt fritt för de kommuner som så önskar att övergå till en mer kursinriktad gymnasieskola. Viljan att arbeta med den inriktningen har klart kommit till uttryck från skilda kommuner och även från elever. Det är väldigt viktigt att vi är lyhörda för signalerna om invandrarundervisningen och påståendena om att invandrareleverna inte skulle få en tillräcklig svenskundervisning. Sådana signaler måste vi naturligtvis uppmärksamma. Jag förutsätter att vi i det fortsatta arbetet i utbildningsutskottet inte minst på denna punkt skall komma fram till reella och riktiga lösningar.
Herr talman! Jag hoppas att jag har rätt när jag tolkar Hans Nyhage så, att han som ordförande i utbildningsutskottet är beredd att verka för att det socialdemokratiska förslaget om kursplan för svenska 2 bifalls. Om jag har rätt eller inte får vi naturligtvis se när vi betar av läroplansförslagen. Hans Nyhage och jag är inte oense om att det fria valet har betydelse för ungdomarnas inflytande i skolan. Så är det. Men jag sade i mitt anförande att rätten att välja inte är den enda vägen till inflytande. Det är väl så viktigt att eleverna har ett inflytande inom ramen för undervisningen -- att de kan påverka undervisningens utveckling och utformning. Där uppfattade jag en lyhördhet hos Men det känns många gånger som om företrädare för moderaterna säger att vi skall välja skola, starta nya skolor och välja ämnen, samtidigt som de säger väldigt litet om föräldrainflytande på den enskilda skolan och elevinflytande i undervisning. Det är möjligt att jag inte har lyssnat tillräckligt noga eller att det är så självklart för er att ni inte säger det. Jag tror att det är viktigt för skolsamhällets skull att ni uttalar det. Demokrati i vardagssituationer är svårt. Det kan aldrig sägas för många gånger. Så viktigt är det. Sedan skall vi, Hans Nyhage, gå vidare och arbeta med gymnasiepropositionen. Jag vädjar då att vi icke låser oss för ett system som driver skolorna till en kursutformad gymnasieskola. Vi skall däremot möjliggöra den utveckling och de försök som sker ute i flera kommuner. Det skall vi göra generöst. Vi skall också som politiker -- det ansvaret har vi -- mycket noga följa utvecklingen av gymnasieskolan och föreslå förändringar under vägen som kan stärka och utveckla den och göra den till den spjutspets för svenskt, samhälle, svensk industri och svensk förvaltning som den svenska gymnasieskolan måste vara.
Herr talman! Vi är klart överens om vikten av rätten att kunna välja skola. Jag kan garantera Inger Lundberg att vi moderater också står helt bakom elevernas rätt och möjlighet att påverka själva skolarbetet. Det är oerhört viktigt. Vi förutsätter att det också sker ute i skolorna. Den rätten kan inte ifrågasättas. Det ankommer också på de skilda skolorna att utforma hur detta på bästa sätt skall gå till. Jag tror att vi är överens även på denna punkt. När det gäller den kursutformade gymnasieskolan är det klart att vi med största ansvar och allvar skall ta fasta på de erfarenheter som görs i de gymnasieskolor där man nu kommer att arbeta med den inriktningen.
Herr talman! Vi skall tro på demokratin och utvecklingen i skolan och vi skall förutsätta den. Men det ankommer också på oss, Hans Nyhage, att ta ansvar för att instrumenten finns och ange dem i läroplan och de förutsättningar vi lägger fast för skolorna.

Herr talman! Jag tycker mig ha märkt att socialdemokraterna närmast manipulativt söker tillämpa ordets makt över tanken i den här debatten. Socialdemokraterna talar tendensiöst genomgående om ''privata skolor'' inte ''fristående''. En privat väg eller en privat tomt får bara ägaren bruka. I den meningen är inte fristående skolor privata. De har bara en annan huvudman än kommunen. Låt mig ta en jämförelse. Betänk hur kränkande frikyrkorna hade upplevt det om socialdemokraterna hade börjat kalla dem för ''privatkyrkor''. De står, liksom fristående skolor, öppna för dem som vill söka sig till dem. Jag vill nu övergå till att tala om högskolepolitik. Erland Aspelin i Malmö regeringens uppdrag att utreda frågan hur studenternas rätt att av religiösa, etiska eller andra skäl vägra delta i vissa utbildningsmoment kan tillgodoses i högskoleförordningen, dvs. en s.k. samvetsklausul. En sådan möjlighet att vägra delta i vissa ubildningsmoment av samvetsskäl och ändå få ut sin examen är ingen nyhet. 1977 års högskoleförordning gav studenterna en mycket vid rätt att till Universitets och högskoleämbetet, UHÄ, och senare till Högskolans överklagandenämnd, överklaga lokala beslut. Exempel på beslut från högskolorna som överklagats till UHÄ är ärenden från studenter vid barnmorskelinjen som nekats dispens från obligatorisk kurs i spiralinsättning och därmed nekats examensbevis från utbildningen. Barnmorskorna hade av religiösa skäl nekat spiralinsättning med motivering att spiral kunde ses som tidig abort. Andra fall har gällt studenter vid läkarlinjen respektive laboratorieassistentlinjen som av etiska skäl vägrat delta i djurförsök. Överklagandena har varken varit särskilt många sedan 1977 eller särskilt svåra att hantera. I och med avskaffandet av UHÄ för ett par år sedan har situationen blivit väsentligt annorlunda. Den nya högskolelagen och högskoleförordningen innebär en väsentlig begränsning av rätten att överklaga lokala beslut. Det finns inte längre någon rätt att särskilt överklaga lokala högskolors beslut i fråga om obligatoriska kursmoment. Detta är inte tillfredsställande. Sverige har en lång tradition av respekt för den enskildes samvete. Så heter det t.ex. i den gamla regeringsformen: ''Konungen äger ingens samvete tvinga eller tvinga låta''. I glappet som uppstått sedan UHÄ avskaffades är vi för övrigt det enda landet i västvärlden utan en lagfäst samvetsklausul eller möjlighet att överklaga beslut ifråga om obligatoriska kursmoment. Utredningen är alltså i högsta grad befogad och välkommen. Kerstin Falck, prefekt på vårdhögskolan i Göteborg, säger i Göteborgsposten den 20 februari i år: ''Ja, jag tycker en samvetsklausul vore bra. En sådan klausul stämmer väl med den humanistiska grundsyn som vården bygger på och som vi arbetar utifrån. Det är helt riktigt att människorna själva får bestämma sådant.'' I Aspelins uppdrag ingår att väga studenternas rätt att vägra delta i vissa moment mot nödvändigheten att studenterna uppfyller målen för den aktuella examen eller mot behoven av viss likformighet i utbildningen som grund för behörigheten att utöva ett visst yrke. I detta sammanhang skall utredas om sådana moment bör vara obligatoriska enbart i sådana kurser som hör till en viss befattningsutbildning utanför yrkesexamen. Observera också att Aspelins utredning inte innefattar samvetsbetänkligheter i det framtida yrket t.ex. i vården, som har sagts i debatten, utan bara i utbildningen! Det är inte statsrådet för Utbildningsdepartementet som kontrasignerat direktiven. Nu har socialdemokraterna motsatt sig en utredning om behovet av en samvetsklausul. Det är mig en gåta att de vill tvinga unga människor att utföra moment som dessa finner motbjudande eller som strider mot deras samveten, t.ex. plågsamma djurförsök eller aborter. Möjligheten att överklaga har vi, liksom alla europeiska länder, haft till för ett par år sedan då den försvann som en icke avsedd biprodukt av en strukturomvandling då UHÄ upphörde. Det må nu vara socialdemokraternas uppfattning att människor i allmänhet och studerande i synnerhet inte skall vägledas av sina samveten. Men kan de åtminstone inte tillåta att frågan belyses genom en utredning, att en jämförelse görs med andra länders situation, eftersom vi är ensamma om att sakna en samvetsklausul, och att konsekvenserna av en eventuell samvetsklausul utreds? Varför vill socialdemokraterna kränka unga människors samveten och tvinga dem att göra det som bjuder dem emot?

Herr talman! Jag känner oro, liksom många med mig. Jag känner oro över den utredning som Per Unckel har tillsatt för att införa en s.k. samvetsklausul i högskoleutbildningen. Det var den utredningen som Tuve Skånberg redogjorde för här. De studerande skall kunna välja bort vissa obligatoriska moment i utbildningen av etiska, religiösa eller andra skäl. Man skall ändå kunna erhålla sin yrkeslegitimation. Ett exempel som nämns, och som Tuve Skånberg också tog upp, är att det skall finnas överklagandemöjligheter för studenter vid barnmorskeutbildningen som av religiösa skäl vill ha dispens från den obligatoriska kursen i spiralinsättning. Detta har hittills medfört att de inte kunnat få examensbevis från utbildningen. För mig framstår detta som om utbildningen inte blir anpassad till de krav och kunskaper som fordras för att verka inom yrket. Jag menar att en yrkeslegitimation är en sorts varudeklaration som betyder att den människa som har fått den följer de lagar och regler som gäller i landet. Antingen finns det moment som inte behövs i utbildningen, och då kan de tas bort, eller också är de nödvändiga. Då kan man inte anses ha en komplett utbildning om de saknas. Att ge barnmorskor och läkare möjlighet att redan i utbildningen välja bort kunskaper som rör aborter och viss preventivmedelsrådgivning kommer på sikt att leda till en uppdelning i vården, vilket vi kan se i andra länder. I Frankrike finns redan nu en lagfäst samvetsklausul, och där är det i dag nästan omöjligt att få abort utförd på offentliga sjukhus. Även i länder där abort är tillåten kan man finna att det inte främst är patientens behov utan personalens värderingar som styr vården. Tvärtom visar all erfarenhet här att väl utbildade barnmorskor i en intensifierad preventivmedelsrådgivning ger resultat i form av färre aborter. Aborter och preventivmedelsrådgivning är en del av barnmorskeyrket och gynekologyrket. De hänger intimt samman med varandra. Det finns en överväldigande uppslutning kring vår nuvarande abortlagstiftning. Stödet för fria aborter har ökat under de senaste tre åren. Abortmotståndarna har på olika sätt fört antiabortkampanjer, och ett led i dessa är att få till stånd en samvetsklausul. De vill skapa ett samhällsklimat som skuldbelägger kvinnorna och gör det svårare för de kvinnor som måste genomföra en abort. Kvinnan har rätt att själv bestämma om hon vill fullfölja en graviditet. Den rätten får inte ifrågasättas. Den får heller inte saboteras genom att det inom yrkeskårer som skall hjälpa henne finns personer som inte har den utbildning som behövs, och som kan brista i objektivitet när det gäller att stödja henne i det beslut hon fattar. Socialutskottet slår fast att vår nuvarande abortlagstiftning inte skall ändras. Däremot kan nämnda utredning ge upphov till förändringar som det inte finns något stöd för i samhället. Förändringar i högskoleförordningen kan ske i det tysta utan bred remissomgång och debatt. Eftersom en samvetsklausul är en grundläggande fråga när det gäller vårdutbildningarna vore det på sin plats med ett besked om utredningens fortsatta behandling, vilket remissförfarande som planeras och hur regeringen tänker informera riksdagen om eventuella förändringar i högskoleförordningen.
Herr talman! Birthe Sörestedt blir mig svaret skyldig på min avslutande fråga: Varför vill Socialdemokraterna kränka unga människors samveten och tvinga dem att göra det som bjuder dem emot? Sedan drar hon in frågan om abortsituationen i vården. Aspelins utredning skall belysa behovet av en samvetsklausul i utbildningen. Frågan om en eventuell samvetsklausul i vården är en helt annan fråga, och den skall inte den här utredningen belysa. Låt oss ändå för det akademiska intressets skull ta upp den fråga som Birthe Sörestedt aktualiserade. Socialstyrelsen har i sina föreskrifter sagt att ingen skall tvingas medverka vid aborter. Det är tydligt att Birthe Sörestedt har en annan åsikt. Det framgår av det brittiska underhusets socialutskotts rapport Conscience Clause 1989/90:10 att Sverige är det enda landet i Europa utan lagligt skydd för sjukvårdspersonal att vägra delta i aborter. Det är dock sant att det på ledarplats i Läkartidningen nr 10 i år hävdades att ingen läkare har ovillkorlig skyldighet att utföra viss behandling. Så till frågan om studenten som har gått ut en utbildning och utnyttjat samvetsklausulen. Då kommer det av dennes utbildningsbevis att framgå vilka moment som inte gått igenom samt vilka han eller hon gjort i stället. Det är en viktig information till en eventuell arbetsgivare för att denna skall kunna placera rätt person på rätt plats och förebygga att ett samvetsproblem uppträder så att säga akut inom vården. Frågan är: Finns det behov av en samvetsklausul i själva vården och inte bara i utbildningen? Frågan är fortfarande enbart av akademiskt intresse. Det är inte detta utredningen skall handla om. Nils Crona, chef för kvinnokliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, säger i en artikel i Göteborgs Posten den 20 februari i år: Jag har förståelse för den som har samvetsbetänkligheter, och jag tror att en klausul är nödvändig ju mer mångkulturellt samhället blir. Självfallet kan en barnmorska ha arbetsuppgifter som inte förutsätter medverkan vid abort.
Herr talman! Det är en avsevärd skillnad, Tuve Skånberg, att redan ta bort moment i utbildningen. I själva yrkesutövandet är den personliga värderingen inom själva legitimationens ram avgörande. Vi socialdemokrater kan mycket väl förstå att människor har olika betänkligheter. Vi vill inte tvinga någon till att utföra något man inte vill göra. Men varför då välja de yrken där man har betänkligheter? Vi vet av erfarenhet från andra länder där man har denna samvetsklausul hur det fördelar upp arbetet. Det gäller kanske särskilt inom vården, där preventivmedelsrådgivning och abort mycket väl hör samman med de andra delarna inom just kvinnovården. Man skall inte tro att vi i framtiden kan ha råd att ha en uppdelad vård där vi har kompetent personal för alla lägen på ett ställe och inte kompetent personal på andra ställen. Hur skulle det vara vid akutmottagningar och andra ställen? Skulle man ha en dubbelbemanning?
Herr talman! Birthe Sörestedt gör gällande att en samvetsklausul skulle utnyttjas av så många att det skulle bli svårt att få en abort utförd. Det finns inga skäl att tro att det skulle bli fallet i Sverige. Möjligheten har funnits för t.ex. gynekologstuderande att överklaga under tiden 1977--1991. Men mig veterligen har den aldrig utnyttjats. I t.ex. Italien och Frankrike är det en stor del av vårdpersonalen, som för övrigt till största delen är kvinnor, som vägrar att utföra aborter av samvetsskäl. Det är riktigt. Annika Landgren, själv underläkare på Östra sjukhuset i Göteborg kommenterar just denna fråga om en samvetsklausul i vården i tidningen Dagen den 26 februari i år. Hon säger: Om ett fåtal utnyttjar samvetsklausulen borde det inte innebära något problem för arbetsgivaren. Men om många utnyttjar den bör man i stället ifrågasätta den delen av verksamheten. Gör Birthe Sörestedt detta? Är hon beredd att låta unga människor själva få känna om ett visst utbildningsmoment är det riktiga, eller vill hon ge dem yrkesförbud? Yrkesförbud är faktiskt möjligt att få som en konsekvens av den reaktion hon ger uttryck för. KLM, Kristna läkare och medicinare i Sverige sade i ett uttalande vid sitt årsmöte i juni i år: Detta ifrågasättande av vårdpersonalens rätt till självbestämmande och deras eventuella önskan att slippa medverka vid t.ex. aborter, och i framtiden eventuell dödshjälp, till följd av en önskan att visa respekt för människolivet från befruktningsögonblicket är illavarslande. Nu gäller samvetsklausulen också t.ex. plågsamma djurförsök. Det har Birthe Sörestedt över huvud taget inte kommenterat. I ett känt fall ställdes läkarstuderandena inför ett djurförsök som de uppfattade som onödigt och plågsamt för djuret och därför oetiskt. Läraren insisterade på att momentet var obligatoriskt och nödvändigt för utbildningen. Studenterna gjorde då en kontroll som visade att detta djurförsök inte bedömdes som nödvändigt eller ens fanns med i kursen på någon annan läkarutbildning i landet. Vilka slutsatser drar Birthe Sörestedt av det?
Herr talman! Tuve Skånberg hänvisar till yrkeskunniga människor i Göteborg som tycker att man skall införa en samvetsklausul. Det finns många inom gynekolog och barnmorskeyrket som tycker tvärtom. Det innebär en uppdelning av vården och ett ifrågasättande av vissa delar inom sjukvården. Den slutsatsen kan man dra om man tittar runt om i vår värld. Även när det gäller andra områden än kanske vårdutbildningarna kan man tänka sig att det kan få stora konsekvenser om man har samvetsklausuler som gör att man kan låta bli att delta i någon form av utbildning. Man kan tänka sig att t.ex. en polis i polisutbildning inte skulle vilja bära skjutvapen. Det skulle naturligtvis få konsekvenser för den typen av utbildning och legitimation. Jag tycker att vi borde få möjlighet att ingående diskutera samvetsklausulen -- och inte bara som en ändring i en förordning -- här i riksdagen. Jag undrar vad regeringen kommer att göra för att vi skall få möjlighet till det.

Fru talman! Liksom tidigare socialdemokratiska talare är jag mycket kritisk till den skolpolitik som den borgerliga regeringen driver. Det man så stolt kallade för Europas bästa skola visade sig vara ett tomt och ihåligt slagord. Eva Johansson har här i debatten tidigare belyst detta med konkreta exempel. Jag är mycket oroad och bekymrad, och min oro förstärktes när jag läste de förslag till läroplaner som skolministern har lagt fram. Min oro delas av elever och föräldrar, av lärare och andra personalgrupper inom skolan. Skolans värdegrund skall bygga på allmänmänskliga värden, t.ex. respekt för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, solidaritet mellan människor och jämställdhet mellan kvinnor och män. I regeringens förslag till nya läroplaner används begreppen ''kristen etik'' och ''västerländsk humanism'' i det här sammanhanget. Det är mycket märkligt. Under modern tid har det funnits en bred enighet i Sverige om att den allmänna skolan skall vara icke-konfessionell. Ingen religion eller ideologi skall ges särställning. I den kommunala grundskolan skall man kunna gå vare sig man är icke-troende, jude eller muslim, utan att känna sig kränkt eller utstött. När man behandlar den här propositionen i utbildningsutskottet måste man uttala att verksamheten i skolan skall ha en ickekonfessionell prägel. Fru talman! Arbetet för internationell och kulturell förståelse måste få stort utrymme i skolan. Det internationella beroendet ökar för alla nationer. Nationernas livsvillkor blir alltmer sammanflätade. Beroendet ökar på alla plan: politiskt, tekniskt och ekonomiskt. Nationella gränser får mindre betydelse. Genom moderna kommunikationer kan människor röra sig över gränser på ett helt annat sätt än tidigare. Befolkningsströmmar ökar inom och mellan länderna. Detta är en del av vår verklighet -- skolan får därför inte utelämna de globala frågorna. Som socialdemokrat beklagar jag att världen utanför Europa och de för mänsklighetens framtid så stora och avgörande överlevnadsfrågorna starkt tonats ned i regeringens förslag till ny läroplan. I förslaget beskrivs det internationella perspektivet utan att man ens nämner tredje världen. Ordet ''internationell'' betyder enligt ordlistan detsamma som ''världsomfattande''. Läroplansförslagen innebär en inskränkning som gör ordet liktydigt med en begränsad del av världen, nämligen Finns då ingenting utanför Europa? Sverige har en lång tradition av solidaritet med och bistånd till tredje världen. Detta bör komma till uttryck i läroplanerna. Det har också flera tunga remissinstanser påpekat, bl.a. Hem och skola. I den nuvarande läroplanen talas det om relationerna mellan syd och nord och om vårt beroende av tredje världen. Undervisningen om de globala frågorna måste självfallet finnas med och får inte minskas på bekostnad av det europeiska perspektivet. Det handlar om både--och. Det har väckts flera motioner i den här frågan. Jag tar för givet att Folkpartiet och -- hoppas jag -- även kds tillsammans med Socialdemokraterna kommer att medverka till att rätta till det här. Fru talman! Jag vill också kort belysa jämställdhetsaspekten i skolans verksamhet. Jag finner det förslag som regeringen har lagt fram mycket motsägelsefullt. Man talar om att jämställdhetsarbetet skall lyftas fram i såväl läroplaner som kursplaner. Det låter bra. Men hur kan man då komma till slutsatsen att inte längre garantera en minsta undervisningstid i t.ex. ämnet hemkunskap? Enligt regeringens förslag finns ingen tid avsatt för arbetslivsorientering. Detta är märkligt ur flera perspektiv. Ett jämställt samhälle grundläggs tidigt, bl.a. i de val eleverna gör i skolan. Den praktiska arbetsorienteringen är ett mycket viktigt instrument för elevernas kommande val av yrkesutbildningar. Fortfarande har vi i Sverige en könssegregerad arbetsmarknad. Skolans ansvar att bryta detta mönster är stort. Eleverna måste ges möjligheter att pröva olika yrkesområden. Jag menar att yrkesvalsinformation och praktisk arbetslivsorientering i stället måste utökas. En färsk undersökning från Göteborg visar att tidpunkten för yrkesvalsinformationen måste ned i åldrarna och att prao måste börja redan på mellanstadiet. Denna undersökning visar att regeringens förslag i denna fråga är mycket kontroversiellt. Jag blir också djupt upprörd när den moderata skolministern ironiserar över skolans ansvar att ge eleverna demokratisk fostran. Demokratin måste ständigt erövras -- den är inte för alltid given. Vi läser i tidningarna och ser i reportage på TV om att rasism breder ut sig i svenska skolor. Vi känner till flera fall av mobbning. Fru talman! Skolan kan aldrig komma ifrån sitt ansvar i den här frågan. Demokratisk fostran är en av skolans huvuduppgifter och måste så förbli.

Fru talman! Jag skall inte kommentera allt vad Kristina Svensson sade, men jag skulle när det gäller skolans värdegrund vilja påpeka följande. När man talar om den kristna etikens betydelse här är det ingen som på något sätt har tänkt sig att den svenska skolan skall bli en konfessionell skola. Det framgick mycket klart vid en uppvaktning i utbildningsutskottet häromdagen. Där var det representanter för alla de stora religioner som är representerade här i Sverige. Från andra religionsföreträdare än de kristna var man helt på det klara med att när vi talar om den kristna etiken menar vi den värdegrund som vi i det här landet har byggt på sedan många hundra år tillbaka. Man var helt enig om att detta skulle vara grunden för vår skola. De hade alltså uppfattat att det inte är fråga om att vara konfessionell i den svenska skolan. De som inte tycks ha förstått det är vänsterpartister och socialdemokrater. De lever i ett hörn av världen för sig själva i det här avseendet. Överlevnadsfrågorna och frågan om att vidga perspektivet finns i viss mån med i propositionen. Jag håller med om att det är väldigt viktig att vi inte får ett för snävt perspektiv och bara ser Europa. Att detta har framhävts beror naturligtvis på att vi just nu håller på att gå in i ett utvidgat och fördjupat samarbete med Europa. Naturligtvis får vi inte försnäva perspektivet. Det är viktigt att detta står klart för alla.
Fru talman! Jag tackar för svaret och konstaterar att utbildningsutskottet kommer med förtydliganden i de här två avsnitten. Det är jag mycket glad för.
Fru talman! På s. 104 i läroplansförslaget står följande: ''Människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta samt alla människors lika värde utgör kärnan i de värden skolan skall gestalta och förmedla. Tillsammans med aktningen för varje människas egenvärde och respekten för det levande, utgör de den etiska grunden för skolans arbete. Det är värden som bland annat genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.'' Vad är det som inte är korrekt och riktigt i detta? Var talas det om att skolan ska vara en konfessionell skola? Skolans uppgift och demokratin kan aldrig ifrågasättas och har aldrig heller ifrågasatts.
Fru talman! Jag kan alltså ytterligare en gång konstatera att det finns en överensstämmelse och att det kommer att tydliggöras att skolan skall vara icke-konfessionell.

Fru talman! Det finns mycket som tyder på att regeringens hittills förda skattepolitik har bidragit till den närmast katastrofala utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. Man har kraftigt höjt skatterna för hushållen, särskilt för de sämst lottade hushållen. Det leder naturligtvis till en minskad konsumtion med ty åtföljande minskning av produktion och sysselsättning. Samtidigt har man sänkt skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare. Det skapar inga nya jobb av den mycket enkla anledningen att det inte ökar efterfrågan och följaktligen inte heller produktionen. Man skall ju göra precis tvärtom. Man skall höja skatterna för de grupper i samhället som klarar en sådan höjning utan att minska sin konsumtion, dvs. höginkomsttagare och kapitalägare. Om man skall se till att den stora massan av hushåll och enskilda -- t.ex. genom tillfälliga skattesänkningar -- får möjligheter att öka sin konsumtion och därmed stimulera produktion och sysselsättning. Det är därför som vi socialdemokrater länge har pläderat för en tillfällig sänkning av momsen. Det skulle ha blivit den stimulans som näringslivet och hela samhället så väl behöver. Det skulle sätta fart på efterfrågan. Det skulle öka produktionen och skapa jobb. Det skulle kanske rent av kunna skapa den optimism och den framtidstro som så väl behövs i dessa dystra tider. En efterfrågestimulerande politik förespråkas ju numera också av allt fler ekonomer av facket. Vi socialdemokrater har också länge pläderat för en höjning av skatten för höginkomsttagare genom en s.k. värnskatt och för kapitalägare genom höjda kapitalinkomstskatter och en bibehållen men reformerad och effektiviserad förmögenhetsskatt. Det skulle inte menligt påverka sysselsättningen. Det skulle däremot bidra till att förbättra ett katastrofalt dåligt budgetsaldo och framför allt till att förbättra skattesystemets fördelningspolitiska profil. För den profilen har förvisso fått sina smällar av en borgerlig regering, som tycks ha föresatt sig att återinföra klassamhället i Sverige. För bara någon vecka sedan publicerades en rapport från Riksrevisionsverket som visade att den borgerliga regeringen, med moderaterna i spetsen, inte bara hade höjt inkomstskatten för hushållen utan också lagt de tyngsta bördorna på de sämst ställda hushållen -- något som vi socialdemokrater för övrigt har påpekat under lång tid. I Riksrevisionsverkets beräkningar ingick ändå inte alla de förändringar av inkomstskatten som den borgerliga regeringen genomfört. En sådan förändring, som mycket hårt drabbade låginkomsttagarna, var avskaffandet av avdragsrätten för fackföreningsavgiften. Går man dessutom ett steg längre och studerar andra skatteförslag från regeringen, förstärks bilden av en skattepolitik som hårt drabbar låginkomsttagarna. På punktskatteområdet finns det ett antal sådana förslag, t.ex. höjningen av energiskatten för hushållen. Allt detta tillsammans med ett stort antal skattesänkningar på kapital leder oss obönhörligen in i ett samhälle med skrämmande klasskillnader. Och det är ett samhälle, tro mig, som inte är bra för vare sig hög eller låginkomsttagare. Men regeringen marscherar oförskräckt vidare på den inslagna vägen. Nu skall skatten på aktieutdelningar sänkas från 30 % till 0 % och på aktievinster från 25 % till 12,5 %. Det är inte konstigt att aktieägarna jublar över detta guldregn, för att låna ett ord från Dagens Industri. De som skall betala kalaset -- låginkomsttagare, arbetslösa, sjuka och gamla -- har förmodligen lättare att hålla sig för skratt. Det är naturligtvis förvånande att moderater och folkpartister stick i stäv mot givna vallöften för en politik som leder till skattehöjningar på arbete. Lika förvånande är det emellertid, att centerpartister aktivt verkar för en skattepolitik som ökar klyftorna i samhället. Från det hållet upprepar man ständigt att man förespråkar en rättvis fördelningspolitik. Vid något -- förmodligen mycket högtidligt -- tillfälle sade man sig t.o.m. angripa oss socialdemokrater från vänster. Nu angriper man oss tillsammans med moderaterna från höger så att det knakar om det. Det skulle vara intressant att veta om Centerpartiet tänker gå in i den valrörelse som nu är nära förestående med löften om rättvisa skatter och hot om att angripa oss socialdemokrater från vänster i skattepolitiken. Och har Moderaterna verkligen mage att i denna valrörelse på nytt utlova stora skattesänkningar på arbete?

Fru talman! Jag skall ta upp tre skattefrågor i denna debatt. Den första gäller bensinskatten. En utvärdering av bensinskattehöjningen visar att denna höjning, som vi bestämde i våras, har gett en och en halv miljard till statskassan. Vad hade man räknat med? Jo, man hade räknat med 5 miljarder kronor. Man talar visserligen om bruttosiffror, vad man hade räknat med netto har aldrig riktigt framgått. Den har som sagt gett en och en halv miljard till statskassan. Men vad gjorde vi samtidigt? Jo, vi höjde avdragen från 12 kr till 13 kr milen, och det kostade ungefärligt 500 miljoner kronor. Intäkterna från bensinskattehöjningen ligger inte på några 5 miljarder, utan på 1 miljard. Jag tog mig friheten i helgen att ringa till 35 bensinmacksägare, av vilka jag fick tag på 23. Jag frågade dem om de hade sagt upp några personer på grund av att de säljer mindre bensin. Faktum var att två av dessa 23 chefer svarade att de hade sagt upp en var. Räknar man alltså in den miljard som staten får in på denna skattehöjning, blir det förmodligen plus minus noll, om vi nu räknar med en viss arbetslöshet. Hur skall man då resonera? Som politiker resonerar man självfallet att vi skall höja skatten ytterligare 5 kr för att få in dessa 5 miljarder som vi hade räknat med. Men vi i Ny demokrati förespråkar i stället en återgång till den gamla bensinskatten. Vilka är argumenten emot? Jo, att trafikskadorna har minskat och att dödligheten i trafiken har gått ner. Det är rätt, det har de gjort. Men det är inte rätt väg att gå. Skall vi satsa på att minska trafikdöden skall vi göra som man har gjort i Halland, nämligen ett rejält och folkligt förankrat trafiksäkerhetsarbete. Där har antalet döda i trafiken gått ner med hälften. Den andra fråga som jag vill beröra gäller ROT avdragen, som vi så käckt beslutade om i våras. Vad sade vi då? Jo, vi sade att man får dra av 30 % av arbetskostnaderna. Jag sade då från denna talarstol att det inte kommer att ge ett enda jobb. Jag sade att jag inte tror på att en Volvoarbetare skall hämta en blankett hos skattemyndigheten och fylla i för att få göra ett avdrag. Bara den byråkratin skrämmer bort folk. Vad har resultatet blivit? Jag har talat med representanter för byggbranschen, många andra branschorganisationer, elektriker, rörmokare och ventilationsarbetare. Detta har inte gett några jobb. Har det gett något är det marginellt. Jag sade i debatten i våras att vi från Ny demokratis sida vill ha ett avdrag för alla på ett basbelopp omkring 35 000 kr. Nu ser vi att det är för dåligt. Vi vill att man skall kunna göra ett avdrag för reparationer, ombyggnader och tillbyggnader av lägenheter, villor och egnahem på 50 000 kr. Det skulle minska den svarta sektorn, som är otroligt stor just när det gäller ombyggnader och renoveringar. Det skulle säkert skapa 20 000-- 30 000 arbetstillfällen. Vi förespråkar ett direktavdrag vid deklarationen på 50 000 kr. Det kommer vi att motionera om. Så till den tredje frågan. Vi sparar ganska mycket i samhället, eller försöker spara. Vi måste dock samtidigt gasa. Vad skall man då satsa på? Jo, ventilen heter moms. Den föregående talaren var också inne på momssänkningar. Men vi från Ny demokrati vill satsa framför allt på byggmomsen. Vi vill även satsa på tjänstemomsen. Vi tror nämligen att om man gör detta, skulle det skapa bortåt 30 000--40 000 arbetstillfällen på sikt. Då blir det ingen ''backaffär'' för staten. Låt oss titta på momsintäkterna på byggsidan. Hur stora var de? De låg åren 1990 och 1991 på omkring kommer den kanske att ligga någonstans på 8 miljarder. Det är inte omöjligt att vi från vår sida kommer att förespråka en 0-gräns på byggmomsen under något eller några år, eller åtminstone en nedgång till 12 %. Likadant är det med tjänstemomsen. Den måste ner till 12 procentsnivån. Då säger några att denna skattesänkning kostar 12--15 miljarder kronor. Men räknar man med att det skapar 30 000--50 000 arbetstillfällen, så kostar det 2 miljarder per 10 000 arbetare. Då är ekvationen ganska enkel. Det blir ingen förlust för statskassan. Den vinst vi får är att människor kommer i arbeten igen, och vi minskar framför allt den svarta sektorn. Jag vill påstå att alla de jobb som utförs privat med anlitande av elektriker, rörmokare eller snickare till minst 80 % är svartjobb i dag. Vi politiker måste lära oss att inte tänka politiskt. Vi måste stimulera dessa verksamheter nu.

Fru talman! I den offentliga debatten har man den senaste tiden talat om ett begrepp som kallas double talk. Det är en benämning som skall illustrera ett politikernas och storebrors språk som förvränger verkligheten. Men i skattepolitiken går Vänsterpartiet säker för en sådan kritik. Vi har redovisat en icke-populistisk skattepolitik. Vi har lagt fram tuffa förslag. Det är förslag som skulle ha betytt högre skatt för breda grupper. Vi har talat om den sanning som säger att arbetslösheten och budgetunderskotten kräver uppoffringar. Men det är uppoffringar som vi menar att man genom våra förslag bär rättvist. Det rör sig bl.a. om slopat grundavdrag för högre inkomster. Det rör sig om höjd skattesats för inkomster över brytpunkten. Detta är motsatsen till ''double talk''. Men i många andra fall kan man undra om det rör sig om medvetet eller omedvetet s.k. double talk, eller nyspråk. Jag skall ta några exempel. I sin retorik talar regeringen om sänkta skatter. Men regeringen och Bo Lundgren vet att man i verkligheten kommer att behöva höja skatterna under 90-talet. Regeringens saneringsprogram för de närmaste åren består av nedskärningar, det är sant. Men det består också till väsentliga delar av just skattehöjningar. Minst rör det sig om 20 miljarder netto, enligt Finansdepartementets konsekvenskalkyl. Det kommer att bli mer. Det är jag säker på och det är säkert ''finansen'' säker på också. Detta är ett exempel på ''double talk''. Vår moderate skatteminister, Bo Lundgren, vill säkert sänka alla skatter. Men det enda han egentligen har lyckats sänka är skatten för företag och kapitalägare. Han skall denna höst gå vidare och en gång till sänka skatten för företag och kapitalägare, vilket Lars Hedfors var inne på. Motivet sägs vara att trygga kapitalförsörjningen och jobben. Detta sägs, fru talman, i ett land där börsen har fördubblats under det senaste året, där börsen slog ''all time high'' häromdagen. Nej, fru talman, låga företags och kapitalskatter är ingen garanti för fler jobb. Vore det så skulle inte Sverige ha problem med arbetslöshet, för Sverige har redan en av OECD:s lägsta företags och kapitalbeskattningar. Sedan kommer tyvärr några andra tveksamma resonemang från mina socialdemokratiska vänner. Lars Hedfors anförande kan jag i allt instämma i. Men jag är kritisk på några punkter. Debattreglerna tvingar mig att ta upp det nu. Till den borgerliga politiken kan jag återkomma i replikerna. Socialdemokraterna säger att man skall införa en värnskatt för höginkomsttagare. Det kommer jag och även min grupp att rösta för. Men det är ju en värnskatt som skall slopas om några år. Samtidigt säger socialdemokraterna att man skall strama åt i ekonomin när konjunkturen vänder. Så, fru talman, socialdemokraterna skall strama åt och samtidigt sänka skatten för höginkomsttagarna. En sådan politik går inte ihop. Lika säkert som att jag kommer att rösta för värnskattens införande kommer jag att rösta emot avskaffandet. Socialdemokraterna säger att man skall spara i socialförsäkringarna, införa egenavgift för löntagarna. Ibland skall detta ge 30 miljarder ibland ända upp till 50 miljarder. Men detta är ingen besparing. Det betyder att löntagarna genom egenavgifter skall betala för de förmåner som man fram till nu finansierat via arbetsgivaravgifter. Förslaget innebär en skatteskärpning på arbetsinkomster. Det är falsk varudeklaration att kalla en skattehöjning för en besparing. Fru talman! Både egenavgifter och arbetsgivaravgifter tas ur samma ekonomiska utrymme. Det är inte skatter, men deras effekter hänger ihop med skattesystemet. Det finns också skillnader mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Arbetsgivaravgifterna har hittills tagits ut på hela lönesumman. Den egenavgift vi har stött på -- sjukförsäkringsavgiften -- tas bara ut på inkomster upp till sju och ett halvt basbelopp. Resten är fritt från avgift. Den sjukförsäkringsavgift vi har är avdragsgill. Över brytpunkten betalar jag mindre i avgift än strax under. Alltså är dessa egenavgifter regressiva till sin karaktär. Genom skattereformen gick vi från ett progressivt system till ett mer proportionellt system, större inslag av lika skatt för alla. Nu får vi mer inslag av direkt regressiva system, där den som tjänar mer betalar mindre till det gemensamma. Jag kan förstå att socialdemokraterna vill införa dessa system tillsammans med Folkpartiet. När detta ''double talk'' avslöjas bland de socialdemokratiska väljarna lär det bli svårt att få gehör för en sådan politik, om man nu utformar egenavgifterna på detta sätt, med dessa skattekonsekvenser. Det vet vi inte ännu, men oron vill jag redogöra för i denna kammare. Jag har lyssnat i kammaren och vid TV:n till hur Ian Wachtmeister från Ny demokrati ett par gånger i talarstolen har sagt: Bort med tjänstemomsen! Peter Kling ville bara sänka den till ca 12,5 %. Det är litet mindre, men riktningen är densamma. Jag tror att Peter Kling på någon av Ny demokratis tisdagsträffar får ta upp med Bert Karlsson och Ian Wachtmeister hur de skall ha det med tjänstemomsen. Ni vill ju gå in i EG. EG förbjuder sänkt tjänstemoms. Man kan inte driva dessa två ståndpunkter samtidigt, vara för EG och för sänkt tjänstemoms. När ni reder ut detta för er själva kanske en av er, Ian Wachtmeister, fortfarande är för EG och en annan, Bert Karlsson, kanske är för sänkt tjänstemoms. Men vad tycker Peter Kling om det här?

Fru talman! Det blir svårt att klara av denna kanonad av frågor och påståenden på tre minuter. Jag skall välja ut en del och sedan får jag återkomma till resten i min andra replik. Till att börja med måste man konstatera att Bo Lundgren och hans regeringskolleger inte är särskilt modiga. De lägger skulden för allt ont och allt elände som har hänt sedan den borgerliga regeringen tog över på oss socialdemokrater. Det är nästan spöklikt att behöva konstatera att det var precis det som också hände när det gick åt skogen 1976--1982. Då var allt Socialdemokraternas fel. Den borgerliga regeringen var inte skuld till någonting alls. Är det då en händelse, Bo Lundgren, att allt detta onda med snabbt stigande budgetunderskott och en explosionsartad ökning av arbetslösheten har inträffat efter 1991? Har ni ingen skuld alls i detta? Om det nu var så illa när ni tog över, hur kunde ni då i valrörelsen gå ut och lova sänkta skatter med 10 miljarder per år, kraftigt höjda anslag till försvaret -- bara för att nämna någonting? Om det var så dåligt, hur vågade ni då lämna sådana löften? Bo Lundgren kom in på skattereformen, och det tycker jag var alldeles utomordentligt. Det hade jag förberett mig för genom att spara en artikel från Dagens Industri, som ju inte precis är känd för att vara en socialdemokratisk tidning. Artikeln inleds med stora bokstäver: ''Sluta rucka på skattereformen. Snart är vi tillbaka i avdragsdjungeln.'' Sedan pekar man på ett antal skatteändringar som den borgerliga regeringen står bakom, t.ex.: det faktum att vi i dag har tre olika momssatser och ändringarna i företags och kapitalbeskattningen -- ni har sänkt skatterna på kapital kraftigt och därmed ändrat på den symmetri som Bo Lundgren talade om. Vidare pekar man på tjänstebeskattningen och alla de avdrag som ni förespråkar. Dessutom skriver man: ''Väljer riksdagen att införa en räcka nya svårkontrollerbara avdrag, blir nyttan av den nya deklarationen'' -- dvs. den förenklade självdeklarationen -- ''betydligt mindre.'' Artikeln avslutas med en fråga som jag vidarebefordrar till Bo Lundgren: Vilka mer än skattekonsulterna gynnas av ett nytt avdragsraseri?

Fru talman! Bo Lundgren är förvånad över att inte de borgerliga partierna vann valet 1985. Det är kanske inte så konstigt om man jämför utvecklingen då med utvecklingen nu. Jag tror att väljarna var så kloka att de förstod att det skulle ha gått åt skogen med en borgerlig regering. Då var allt det som i dag är negativt positivt: sysselsättning, investeringar, budgetsaldo m.m. Det som går dåligt i dag gick bra då. Varför skulle väljarna då i logikens namn välja en borgerlig regering? Det kan jag inte begripa. Bo Lundgren ställde en fråga om egenföretagarna. Jag skall svara på den. Till att börja med: Vi har ännu inte sett något förslag från regeringen. Det finns de som misstänker -- och inte utan fog -- att förseningen av detta förslag beror på att de borgerliga partierna helt enkelt inte är eniga, i varje fall inte när det gäller finansieringen. Det handlar om att höja arbetsgivaravgifterna, vilka är något som Bo Lundgren betraktar som skatt på arbete. Vi säger absolut nej till ytterligare skattesänkningar för kapitalägare. Det är vad det handlar om, och det pekade också Lars Bäckström på i sitt inledningsanförande. Man vill sänka skatten för aktieägare, som nu upplever att deras aktier explosionsartat stiger i värde. Vi säger absolut nej till ökade möjligheter för skatteplanering -- det blir nämligen följden av en del av de förslag som ni presenterar. Vi säger nej till ofinansierade skattesänkningar. Det handlar det också om i era förslag, Bo Lundgren. Vi säger nej till ett ökat krångel, vilket också är risken med era förslag så som de presenteras i lagrådsremissen. Och vi säger nej till en urholkad skattereform. Därvidlag vill jag upprepa den fråga till Bo Lundgren som Dagens Industri ställde: Vill ni återinföra avdragsdjungeln? Det vi säger ja till är att ställa upp för småföretagarna, men vi vill göra det med seriösa förslag. Vi vet ju att det viktigaste för småföretagarna faktiskt är att få ned räntorna. För oss är det viktigast att verka för det.

Fru talman! Det är glädjande att höra Bo Lundgren med sådan kraft och glädje försvara regeringens politik. Jag förstår bara inte hur man kan göra det. Bo Lundgren har läst Finansdepartementets långsiktiga konsekvenskalkyl som säger att skatten fram till 1997--1998 skall höjas med 20 miljarder kronor. Med även en extremt gynnsam utveckling kommer vi då att ha en statsskuld på 2 000 miljarder kronor. Sedan säger Bo Lundgren att skatterna skall sänkas. Detta är en intressant strategisk fråga som Bo Lundgren borde redogöra för. Bo Lundgren har också läst Finansdepartementets rapport, Sverige, Europa och skatterna. Jag behöver inte redogöra för innehållet. Där står att Sverige vid en jämförelse med OECD-länderna har låg kapitalbeskattning och låg bolagsbeskattning. Detta vet Bo Lundgren. Trots det säger han att skatterna skall sänkas för att få fart på investeringarna. Men att i detta konjunkturläge, Bo Lundgren, ta bort dubbelbeskattningen leder inte till ökade investeringar utan snarare mindre. Om man delar ut pengarna blir det ingen investering. Stannar pengarna i företaget, blir det troligen en investering. Konjunkturellt finns det just nu inget sådant samband. Strukturellt tror jag att Bo Lundgren har rätt, att dubbelbeskattning inte är den ideala formen. Detta tror jag är riktigt. Men det är en annan fråga. I detta konjunkturläge blir det inga ökade investeringar genom slopad dubbelbeskattning. Om man slopar dubbelbeskattningen kan pengarna i stället försvinna på finansiella transaktioner. Om man vill vidta en snabb åtgärd -- där har Socialdemokraterna och vi rätt -- är det direktavskrivningar som ger snabba effekter på investeringsnivån. Hjälp oss, Bo Lundgren, att reda ut följande för nydemokraterna! Visst är det så, att EG förbjuder slopad tjänstemoms? Bo Lundgren, statsministern och även jag har varit inne på att sänka skatten på tjänster. Det är viktigt att berätta för svenska folket att EG förbjuder slopad tjänstemoms.

Fru talman! Statsrådet har rätt till ytterligare en replik. Detta med momsen, Bo Lundgren: Visst är det så, att EG förbjuder slopad tjänstemoms, att EG förbjuder en generell sänkning av tjänstemomsen gentemot annan moms? Detta är ju en entydig fråga som jag vet att Bo Lundgren känner till svaret på. Jag tror att de svenska väljarna behöver detta entydiga svar från två kunniga skattepolitiker. Det torde vara värdefullt för att få den diskussionen avslutad. Dubbelbeskattning är det klassiska systemet för skatt på företagsvinster och kapitalinkomster. Dubbelbeskattning har man i USA och i Nederländerna, där skatteutskottet nyligen var. I detta konjunkturläge gynnas inte investeringarna av en slopad dubbelbeskattning. Detta är ganska basal ekonomisk teori. Det skulle göra att man kan flytta vinster från företaget som blir skattemässigt gynnat. Däremot kan man strukturellt se till att ta bort dubbelbeskattningen, men då skall man naturligtvis kompensera detta genom att i motsvarande grad höja skatteuttaget. Man skall inte sänka den allmänna skatten. Bo Lundgren kan intyga -- rätta mig om jag har fel -- att Sverige är det land inom OECD som har den lägsta skatten på företag, även om man tar hänsyn till dubbelbeskattningen. Vi såg siffror, Bo Lundgren, när vi i skatteutskottet besökte Finansdepartementet i Oslo, som klart visade att Sverige med hänsyn till dubbelbeskattningen har en mycket konkurrenskraftig beskattning av företag och kapital. Det går att få fram siffrorna från norska Finansdepartementets handläggare, och jag vet att Bo Lundgren har tillgång till samma dokument som jag. Vi kan i denna debatt slå fast att Sverige redan har konkurrenskraftig skatt på företagsvinster och kapitalinkomster. Slutligen, Bo Lundgren, de 20 miljarder som nämns i konsekvenskalkylen gäller inga indexregleringar. Tjänstemännen på Finansdepartementet skriver om skattehöjningar på 20 miljarder. Bo Lundgren, är det skattesänkningar som väntar under de kommande åren under 90-talet eller är det skattehöjningar på minst 20 miljarder? Denna fråga går att besvara enkelt och rakt. För att sanera ett gigantiskt budgetunderskott -- om fem år 2 000 miljarder kronor -- behövs skattehöjningar, besparingar och tillväxt i ekonomin. Alla de kalkyler som jag har sett och gjort för år 2000 visar att vi fortfarande kommer att ha en betydande skuld i de offentliga finanserna. Vi kan diskutera siffrorna, men just nu har vi en skuldkvot på ca 35 %. År 2000 kommer skuldkvoten, med gynnsamma ekonomiska antaganden, att ligga i intervallet 44--60 %. Då har man inte råd med skattesänkningar, Bo Lundgren. Man måste ta ut mer i skatt, spara och skapa tillväxt.

Herr talman! Efter att ha kämpat för en rättvis småföretagarebeskattning sedan mitt inträde i riksdagen och efter det att vi i Folkpartiet misslyckats med att få Socialdemokraterna med på detta, är det naturligtvis med mycket stor glädje som jag noterar att frågan nu står inför sin lösning och att småföretagen äntligen får en rättvis behandling. Vi återkommer med sakbehandlingen av småföretagarebeskattningen. Jag vill inte köra den tidigare debatten i repris, men jag skall bara ägna någon minut åt debatten om ekonomin. Under debatten om regeringsförklaringen raljerade Ingvar Carlsson över att Carl Bildt använde uttrycket att regeringen tänkte göra Sverige till en tillväxt och företagarnation. Det var nu tredje gången som Carl Bildt yttrade detta, och det var tredje året i rad som tillväxten minskar, påpekade Ingvar Carlsson. Det låter naturligtvis ganska besvärande för regeringen. Lika besvärande låter det möjligen inte om man betänker att det var på den borgerliga regeringens första riksdagsdag som detta första gången omnämndes i regeringsförklaringen. Det första budgetår som tillväxten sjönk var under den av Vad menar Ingvar Carlsson? Tror han möjligen att regeringen förfogar över något trollspö, som inte bara kan vända utvecklingen över en natt utan också retroaktivt kan förändra den ekonomi som under Ingvar Carlssons egen regeringstid rasat brant utför? Det var en treårsperiod under vilken inte bara statsfinanserna eroderades, utan företagens kurvor för produktion, sysselsättning och orderingång rasade brant utför. När Ingvar Carlsson talar om att det var tredje året i rad som Carl Bildt använde detta uttryck, skedde det nära nog på dagen efter två års borgerligt regerande. Två år är i detta sammanhang ingen lång tid. Det är den tid som i stort sett behövs för att vända skutan, och en sådan vändning börjar faktiskt nu bli klart skönjbar. Exporten har utvecklats starkt. Även på hemmamarknaden tycks vi vara framme vid en vändpunkt. Det stora bekymret är, och kommer för ganska lång tid att vara, den höga arbetslösheten. Man måste ändå hålla i minnet att den kraftigt minskade sjukfrånvaron, den mycket snabbt ökade produktiviteten och det höga övertidsuttaget mycket verksamt bidragit till att arbetslöshetssiffrorna skjutit i höjden. Herr talman! Jag kan inte underlåta att något kommentera Göran Perssons inträde som ekonomisk talesman för Socialdemokaterna. Göran Persson hade talat med ekonomer och annat näringslivsfolk. Jag har faktiskt också talat med en hel del personer -- jag gör det fortlöpande -- med betydande insyn i svenskt näringsliv. Flera har de senaste dagarna tecknat en hoppfull bild av dagens aktiviteter inom näringsliv och företag. Verksamheten och optimismen är mycket påtaglig säger man. Det skulle vara förvånande, sägs det, om inte detta kommer till synes i form av ökad sysselsättning. Bortsett att Göran Persson uppträdde något pompöst, höll han ett tonläge som bådar gott för framtiden. Det skall bli intressant att se om han förmår handla med den logik som Lars Leijonborg påpekade. Den som vill vara trovärdig när han sträcker ut handen måste också vara beredd att fatta den hand som sträcks ut mot honom. Personligen är jag litet orolig när Göran Persson så tvärsäkert hävdar att det går att få i gång investeringarna genom att sänka momsen. Lars Hedfors har här också varit inne på den linjen. Det är långt ifrån något riskfritt experiment. Många har pekat på risken att människor ökar sitt sparande i stället för sin konsumtion. I så fall misslyckas naturligtvis hela operationen. Jag vill gärna utvidga det resonemanget litet. En konsumtionsstimulans kan ju faktiskt, enligt min mening, bli ett fiasko även om operationen lyckas, dvs. att konsumtionen ökar. Erfarenheten från exportindustrin är entydig. Trots att utsikterna är bättre än på mången god dag, både på kort och lång sikt, är man starkt obenägen att anställa fler människor. Företagen kör hårt med övertid och effektiviserad produktion. Om inte exportindustrin anställer folk, trots att man både i det korta och i det långa perspektivet har utomordentliga framtidsutsikter, varför skulle då konsumtionsindustrin göra det, som följd av en stimulans av mycket kortsiktig natur? Oavsett om stimulansåtgärderna ger resultat eller ej, riskerar man faktiskt att statsfinanserna dräneras och arbetslösheten förblir opåverkad. Herr talman! Mot detta experiment, enligt min mening på förhand dömt att misslyckas, ställs ett mycket säkrare alternativ. Genom att ge småföretagen vettiga och rättvisa skatteregler, genom att ta bort en straffbeskattning på kapitalsidan, som vållat stora skador genom åren, säkrar vi tillförseln av nytt kapital till näringslivet. Därmed stimulerar vi tillkomsten av sunda och riktiga jobb. Vi vet alla att investeringarna måste öka mycket kraftigt och att detta kräver ett betydande kapital. Det riskvilliga kapitalet, ägarkapitalet, har här en nyckelroll. Det är helt enkelt en förutsättning för att tillväxten skall komma i gång och att nya jobb skall kunna skapas. På köpet minskar vi också ett osunt kapitalutflöde ur landet inom försäkringssektorn. Vi vänder kapitalströmmen mot vårt land, i stället för från vårt land när det gäller investerings och riskvilligt kapital. Detta mina vänner är förvisso inget trollspö, som jag talar om, men det är en politik för att göra Sverige till en tillväxt och företagarnation.

Herr talman! Jag skall bara kortfattat kommentera Kjell Johanssons synpunkter på vårt förslag om att stimulera efterfrågan. Vi har ju tidigare föreslagit en tillfälligt sänkt moms. Kjell Johansson hävdar att det skulle få till resultat att folk i stället ökar sitt sparande. Detta tyder på att Kjell Johansson lever ganska långt ifrån verkligheten. Om han går ut kommer han att träffa mängder av människor som i dag lever på marginalen. Det gör de på grund av regeringens åtgärder. Det är åtstramningsåtgärder som drabbar de sämst ställda och skattehöjningar som drabbar hushållen. Den som lever på marginalen kommer med stor sannolikhet att öka sin konsumtion, om den stimuleras på något sätt. Jag skall också ställa samma fråga som jag ställde till Bo Lundgren med anledning av det som stod i Dagens industri i tisdags: ''Sluta rucka på skattereformen -- snart är vi tillbaka i avdragsdjungeln.'' Det var ju Folkpartiet som tillsammans med oss genomförde skattereformen. Nu är man i gång med att riva upp den. Det är inte särskilt smickrande för I Dagens industri pekar man på de tre momssatser som har införts, på att kapital , inkomst och förmögenhetsskatterna har sänkts för välbärgade människor. Det sätter symmetrin i skattereformen ur spel. Man tar vidare upp tjänstebeskattningen och säger, litet vitsigt: ''ROT-avdraget'' -- som vi beslutade om i våras -- ''kan ses som roten till det onda.'' Man säger att det öppnade för en mängd andra avdragsdebatter. Man nämner den s.k. pigdebatten. Man tar upp förslaget om avdrag för ideella gåvor, riskkapitalavdraget, avdragsrätten för underskott i nystartade företag, avdraget som blir en följd av vårdnadsbidraget och en mängd andra avdrag. Man säger: ''Vem, mer än skattekonsulterna, gynnas av ett nytt avdragsraseri?'' Jag vidarebefordrar den frågan till Kjell Johansson: Hur är det egentligen med omsorgen om vår gemensamma skattereform?
Herr talman! Min omsorg om skattereformen är ganska stor. Låt mig börja med Lars Hedfors påstående att jag lever helt borta från verkligheten och inte märker att människor har det svårt i dag, samt att människor kommer att konsumera. Det var inte jag som hävdade att människor skulle spara i stället. Jag sade att många har påpekat att de skulle komma att spara pengarna. Den risken finns självfallet. Även de som har det ganska bra stimuleras av en allmän momssänkning. Jag svarar så gott jag kan på Lars Hedfors frågor, och han bör kvittera med att svara på mina. Vad är det som säger att konsumtionsindustrin tar in mer folk om konsumtionen ökar, om det blir ett års frist, en lättnad? Exportindustrin har ju under lång tid haft gynnsamma förutsättningar, men tar inte in folk. Det är en fullständigt uppenbar risk för att man misslyckas totalt på sysselsättningssidan. Alla utgifterna finns kvar, och statskassan dräneras i stället. Hela operationen har bara lett oss in i en mycket svårare situation. Glöm bort modellen med att man kan äta sig ur krisen, Lars Hedfors! I fråga om att riva upp skattereformen, är jag självfallet mycket observant på risken för att ett avdragssamhälle på nytt skall införas. Lars Hedfors tar upp kritik mot förslag på tjänstesidan som över huvud taget inte är beslutade. Låt oss ta den debatten när vi har frågorna framför oss. Lars Hedfors nämner avdrag för ideella gåvor osv., som det mig veterligt inte finns något förslag om än. Han nämner vårdnadsbidraget, som naturligtvis kommer att innebära bekymmer på avdragssidan. Vi får alltså ta upp de frågorna när de blir aktuella.
Herr talman! Ni har faktiskt börjat riva i skattereformen, Kjell Johansson. Ni har genomfört nya avdrag, t.ex. avdraget i ROT-verksamheten -- som egentligen var ett enda stort fiasko. Har man börjat göra en sak på avdragssidan, kan man fortsätta. Nu föreslås i en lagrådsremiss fem års avdragsrätt för underskott i nystartade företag. Därmed skulle en av de allra viktigaste principerna i skattereformen rivas upp, nämligen principen att det skall vara vattentäta skott mellan olika inkomstslag. Om det inte finns vattentäta skott, är risken stor för att man börjar manövrera och manipulera för att komma undan skatt. Då är vi tillbaka i skatteplaneringens träsk och nolltaxerandets elände. Låt oss för allt i världen slippa detta! Det är just därför som man är så orolig på Dagens industri. Kjell Johansson kan möjligen negligera vad jag säger, men han kan väl inte negligera vad som står på ledarsidan i Dagens industri, där man är direkt orolig för att skattereformen skall rivas upp. Man säger att våra möjligheter att använda den förenklade självdeklarationen försvinner och att skattekonsulterna kommer att frodas på nytt. Det är det som är så allvarligt. Kjell Johansson gör en liten, klädsam reträtt när det gäller våra förslag om konsumtionsstimulerande åtgärder. Han påstår att det inte är han som säger det, utan andra. Han tvivlar på att det kan gå så, men jag tycker att det är ett logiskt resonemang. Om människor får tillfälle att öka sin konsumtion gör de det -- speciellt om de lever på marginalen. Ökas konsumtionen, ökas naturligtvis också produktionen. Då ökar också sysselsättningen, och det kanske skapas litet optimism i det här landet. Det är det som denna ekonomiska depression i stor utsträckning handlar om. Det är också ett psykologiskt fenomen. Folk vågar inte göra det köp som de annars skulle ha gjort, vågar inte göra det bilbyte som de annars skulle ha gjort -- just därför att de känner pessimism. En liten ekonomisk injektion skulle kanske kunna väcka optimismen,
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå logiken -- Lars Hedfors lyckades inte förklara detta för mig. Varför skulle konsumtionsindustrin börja anställa en massa folk när människor helt plötsligt får en liten sänkning av momsen? Exportindustrin har ju de mest gynnsamma förutsättningarna på år och dag, men där anställer man inte. Varför skulle konsumtionsindustrin göra det? Dessutom är det helt fel att sysselsättningen skulle öka, som Lars Hedfors säger. Problemet är ju att effektiviteten har ökat så våldsamt i svensk industri, generellt med 5 % årligen och i bilindustrin med 30--40 %. En 40-procentig effektivitetshöjning innebär att det nu behövs bara sex människor för att göra en bil, mot tidigare tio. Det kommer självfallet att bli samma effektivitetshöjning när det gäller konsumtionsvaror, som ju inte kräver någon som helst nyanställning för att tillfredsställa den lilla konsumtion som skulle behövas -- även om lagren nu minskar något. Lars Hedfors nämnde tjänsteavdrag. Det är ett krångligt förslag, men krångligheten består däri att man har försökt skapa fullständigt vattentäta skott, för att det inte skall ske någon skatteplanering. Såvitt jag förstår, har man också lyckats med det -- på bekostnad av enkelheten i skattesystemet. Jag var själv oerhört fascinerad av tanken på ett enkelt, effektivt system när jag höll på med detta, men vid självrannsakan efteråt har jag kommit fram till att man också måste tänka på vad det ger i effektivitet och vad det kan bidra till när det gäller att starta nya företag. Det finns också andra inslag som jag har funderat över. Det är klart att man måste väga de här olika sakerna mot varandra. Eftersom man från småindustrins och organisationernas sida nu entydigt förklarar att den här avdragsrätten är en mycket viktig reform tycker jag också att man skall genomföra den.
Herr talman! Kjell Johansson sade att regeringspartierna vill få fart på Sverige genom att sänka skatten på företag och kapitalvinster. Men, Kjell Johansson, ett stort problem med den åtgärden är att väljarna måste förstå och acceptera regeringspolitiken, och det kan de inte göra när man gör så hårda neddragningar på offentlig service som den här regeringen gör. Som Folkpartiet säger i sina paroller: Sverige behöver både företag och dagis. Det tycker svenska folket. Men just nu tycks det bara vara företagen som gäller i handling. Om det nu hade varit så att vi hade haft höga skatter på företagsamheten kanske man ändå skulle ha varit tvungen att ta den diskussionen, men nu är det ju inte så, och det vet Kjell Johansson. OECD har räknat ut att skattekilen -- det här knepiga begreppet -- på en investering i Sverige vid dubbelbeskattning är 2,0; det är den procentsats man har angivit. Men i OECD är genomsnittet 2,3. Sveriges siffra är alltså lägre än OECD Kjell Johansson var med i Oslo när det norska finansdepartementet visade att Sverige har låg företagsbeskattning och låg skatt på utdelning. I 41 %. Det är sant att vi har ganska hög reavinstskatt på aktier, men det tycks ju inte vara något stort problem eftersom kurserna på börsen slår all-time-high-rekord. Det finns andra länder som har lika hög skatt på reavinster som Sverige, bl.a. USA. Kjell Johansson känner företagandets villkor. Kjell Johansson vet att det inte är skatterna som är det avgörande. Kjell Johansson vet att svenska företagare nog tycker att det är svårt med höga skatter, men Kjell Johansson är också skattepolitiker och vet att vi inte har hög skatt på svenska företag vid en internationell jämförelse. Därför är det här inte en bra åtgärd. Och fördelningspolitiskt är den omöjlig. Det är omöjligt att få acceptans från dem som mister sina barnstugeplatser och från de arbetslösa för en miljardrullning till kapitalägare. Det borde väl Kjell Johansson som politiker förstå! Som företagare vet Kjell Johansson att vi inte har hög skatt på företagsamhet i Sverige.
Herr talman! Det är korrekt att vi har haft låg bolagsskatt fram till nu. Vi har fortfarande -- eftersom vi inte har hunnit ändra det -- en mycket hög beskattning av småföretag, en beskattning som mycket effektivt förhindrar expansion. Vi har en dubbelbeskattning som också mycket starkt försvårat tillkomsten av investeringskapital i företagen. Därför pläderade och arbetade jag för att vi skulle sänka bolagsskatten. Vi gjorde det mycket kraftigt. Skillnaden mellan Lars Bäckström och mig är att jag menar, att om vi har låg bolagsskatt kommer man att ta hem sina vinster och ''skatta'' dem i Jag talade för bara några veckor sedan med en företagare. Han sade: Vi har sju företag i sju olika länder. Vi har aldrig tidigare funderat på att ''skatta'' våra vinster i Sverige. Vi har flyttat ut pengarna genom interndebitering, koncernbidrag och allt vad det varit och ''skattat'' i det billigaste landet. Nu är helt plötsligt Sverige det billigaste landet. Vi tar nu hem vinsterna från alla våra företag och ''skattar'' dem i Sverige. -- Detta, Lars Bäckström, är klok politik. Detta är tredje eller fjärde gången som jag förklarar detta för Lars Bäckström, och någon gång måste det väl gå in! På samma sätt är det med det internationella kapitalet, som sätter fart på verksamheten. Det fick på kort tid Tyskland att blomstra efter ett krig, när företagen var totalt utarmade. Kapitalet flyttar sig till det land där det finner goda villkor -- inte enbart när det gäller beskattningen av kapitalet, utan det är fråga om många olika faktorer. Men vi har som land inte längre någon direkt fördel gentemot Europa. Man lägger inte företaget i Norrland, där man har ett par hundra mil att skjutsa grejerna -- man lägger det i centrala Europa. Vi måste på något sätt uppväga detta, ha ett totalt system som innebär att företagen etablerar sig i Sverige. Därför är det oerhört viktigt att vi, som Bo Lundgren sade, inte driver ut människor utanför Sveriges gränser. Han nämnde ett par -- jag skulle kunna fortsätta med Buketten, Nygren, Kapp-Ahl, Lundberg -- människor som har haft förmågan att skapa billiga bostäder, billiga möbler, billiga blommor och billiga kläder; de har flyttat utanför vårt land och fortsatt sin verksamhet där. Nu vill vi ha det tvärtom -- vi vill ha dem tillbaka till Sverige, och de är på väg.
Herr talman! En sak är jag och Kjell Johansson helt överens om, och det är att vi vill ha dem i Sverige. Vi är helt överens om att kapitalet är internationellt nu för tiden. De flesta företagare jag känner tar mest hänsyn till efterfrågan, till räntenivåer och till produktivitet när det gäller att producera. Så till skattefrågan, Kjell Johansson. Nu tar vi siffrorna som vi fick av det norska finansdepartementet en gång till, så att vi får dem inskrivna i protokollet. Siffrorna vid dubbelbeskattning är alltså när det gäller utdelning: 41 %. Det är mycket bra för Sverige. USA 24 %, Tyskland 0 % och Sverige 19 %. Det är litet sämre. Men nu lägger vi ihop bolagsskatten med reavinstskatten: Japan 62 %, USA 62 %, Tyskland avdrag kommer vi ned till 42 %. När vi lägger ihop allting vinner alltså Sverige! Sverige slås bara av ett land i de här avseendena, och det är Norge, som är det extrema; det är företagarnas skatteparadis -- det är sant. Jag tror att vi skall rikta in oss på att driva ned räntorna, få balans i statsfinanserna och se till att hålla uppe efterfrågan. Det finns inga skäl att nu sänka skatten för aktieägarna när aktiekurserna slår all-time-high-rekord. Deras verksamhet berättar att de inte behöver några riktade skattesänkningar. Sedan tycker jag att Kjell Johansson har en poäng i påståendet att man bör vidta vissa åtgärder för de mindre företagarna, egenföretagarna. Det bör då finansieras inom ramen för det samlade skatteuttaget på företagsamheten. Men det är en annan sak. Vad innebär det att slopa dubbelbeskattningen i detta konjunkturläge? Jo, företagaren kan då säga: Tar jag nu ut vinsten i stället för att investera den så får jag lägre skatt. Då kanske företagaren gör det i detta konjunkturläge, t.ex. köper statsskuldväxlar på sex månader för att få snabba inkomster. Det gynnar ju inte investeringarna i företaget! Man har alltså valt ett sällsynt olyckligt tillfälle för att ta bort den här dubbelskatteeffekten. Just nu motverkar det ju faktiskt investeringar i företagen.
Herr talman! Som svar på påståendet att man skulle ta ut pengarna vill jag säga att det hoppas jag att man gör, men det kommer också att bli ett antal nyemissioner. Det handlar här inte om att bara flytta runt pengarna på börsen, utan det handlar faktiskt om att det måste fram ett nyemissionskapital, och detta kräver då att man inte beskattar vinsterna för hårt -- då blir det inte utrymme för detta. Här har plötsligt vad som står i Dagens Industri blivit högsta visdom. Jag tog med mig den artikel som har citerats av ett par debattörer här. Vad står det där? Jo: ''På Aktiefrämjandet räknar man med att i princip hela skattevinsten sätts in i nyemissioner. De bidrar således med cirka 10 Man talar om 10 % när vi står inför ett våldsamt investeringsbehov. Egenkapitalet, nyemissionerna, är nyckeln i det hela. Utan mer egenkapital kommer inget lånat kapital att tillföras. Detta har en oerhörd betydelse för svensk industri. Är Norge företagarnas skatteparadis? Om det är så finns det verkligen anledning för Sverige att se upp. I det här paketet har det t.ex. riktats kritik mot att företagen skall få överföra 50 % av surven till eget kapital. När man genomförde skattereformen i Norge lät man företagen skattefritt överföra alla reserver till eget kapital. Nej, Lars Bäckström, vi är inte helt överens om politiken när det gäller företagsbeskattningen. I Lars Bäckström, som är en mycket trevlig och sympatisk människa med ekorrpigga ögon, finns den gamla socialisten kvar. Han vill nämligen att man skall beskatta företagen. Det säkraste sättet att få företagen i Sverige att gå på öronen är att införa kollektiva system. Ni vill nu höja förmögenhetsskatterna. I det gamla systemet gjorde det inslaget att människor kunde få betala över 100 % i skatt. De fick ta ut våldsamt mycket pengar ur företagen. Till detta vill ni också lägga icke avdragsgill skatt på näringslivslokaler och sådant. Ni vill tillbaka till det system som effektivt tryckte ner svensk industri och svenskt näringsliv i galoscherna. Kom inte och säg att vi är överens om detta!

Fru talman! Vi som fortfarande är kvar i kammaren kan glädjas åt en vacker höstsol och åt det ljusspel som den bidrar till. Det gör vår vackra kammare ännu vackrare. De glesa leden har gjort att jag tänker avstå från kommentarer till tidigare anföranden, vilket annars är frestande, och i stort sett hålla mig till mitt manus. Fru talman! Skatternas huvuduppgift är att ge staten inkomster så att nödvändiga kostnader kan finansieras. Det stora underskottet i statens finanser kan då tas som motiv för att göra mycket stora skattehöjningar. Samtidigt vet vi att skatter har styrande effekter, och höga skatteuttag kan få betydande negativ inverkan på den ekonomiska utvecklingen och därmed starkt begränsa basen för skatteuttaget. Det är därför viktigt att analysera och ta hänsyn till skatternas styrande effekter. De kan vara såväl positiva som negativa. Vi vet att den omfattande lånekonsumtionen i slutet av 80-talet i hög grad drevs fram av att det var höga marginalskatter och av att det fanns stora möjligheter till skattereduktion om man ökade lånen. Skattereformen har begränsat lönsamheten i att låna och gjort det mera lönsamt att spara. Även om detta inte är den enda orsaken till att de svenska hushållen på tre år har gått från en lånekonsumtion på ca 40 miljarder per år till ett sparande på ca 80 miljarder per år är det en viktig orsak. Det ökade sparandet är en fantastisk prestation av de svenska hushållen. Långsiktigt har det ett mycket stort värde, men just nu utgör det en något besvärande begränsning av konsumtionen. Faktum är ändå att de svenska hushållen mitt i lågkonjukturen håller på att bygga upp ett sparkapital som blir en viktig grund för sund ekonomi och som ger utrymme för viktiga framtidsinvesteringar. Det förslag till förändringar av småföretagens beskattning som nu är på lagrådsremiss har till huvudsyfte att det produktiva egna kapitalet i företagen skall få en gynnsam beskattning och därmed vara ett konkurrenskraftigt alternativ till lånat kapital. Detta är viktigt ur flera synpunkter. Mer kapital kommer att tillföras företagen som eget riskkapital. Företag med mer eget kapital blir effektivare och stabilare. Missbruk av t.ex. konkurser blir dyrbart för att inte säga omöjligt om man har mycket eget kapital i företaget. Företagssparandet kommer sannolikt att öka på ungefär samma sätt som för hushållen, och solida företag ger ökade möjligheter till framtidsinvesteringar och utveckling mot ökad konkurrenskraft. God konkurrenskraft tryggar sysselsättningen. I ett längre perspektiv är bibehållen god internationell konkurrenskraft avgörande för en hållbar svensk ekonomi. Ett annat område där skatternas utformning har avgörande betydelse för om styrningen blir negativ eller positiv är miljö och energiskatterna. Regeringens förslag om att indexreglera ett antal punktskatter är bra. Därmed bibehålls styreffekten i fast penningvärde. Detta förhållande innebär inte att basen för och uttaget av miljö och energiskatter inte skulle behöva ses över. Det är mycket viktigt att den översyn som nu pågår avseende bl.a. kraftvärmebeskattningen får en utformning som kan ge en förstärkt och stabil styrning för effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Det är minst sagt oroande att det finns de som vill öka andelen konsumtionsskatter och därmed, inom ramen för rimliga energipriser, minska styrmöjligheterna för ett miljövänligt och hållbart energisystem. Det är en central uppgift för dagens regering och riksdag att under detta riksmöte se till att vi får miljö och energiskatter som styr rätt, som är enkla att tillämpa och som kan ligga fast under lång tid. Fru talman! Det är viktigt att vi tar ut de nödvändiga skatterna på ett sådant sätt att de positiva styrningarna maximeras och de negativa begränsas så långt det är möjligt. Denna målsättning sätter också ett tak för hur mycket skatt som kan tas ut.
Fru talman! Jag skall i min replik bara ta upp en begränsad del. Jag var kanske ouppmärksam, men jag uppfattade inte vad Ivar Franzén sade om bostadssektorn. Jag vet att Ivar Franzén har ett stort intresse av den. Om jag inte missminner mig är Ivar Franzén ordförande i Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO. Det finns ett problem nu. Jag har fått information från Hyresgästföreningen om att många bostadsföretag kommer att hamna i en ytterligt svår situation på grund av en kombination av nedtrappade räntebidrag och höjd fastighetsskatt. Det finns ett företag i min hemstad Uddevalla som fram till år 2002 kommer att få betala 40 miljoner mer. I nuläget har företaget hyresintäkter på 154 miljoner. Det är ju ganska hårda beting. Ett annat företag som skall betala 16 miljoner mer har hyresintäkter på 16 miljoner. Vi har dessutom kommunala borgensåtaganden. Det här kan bli problematiskt. Det kan bli en multipel av Huddingeeffekter. Jag vet inte om jag skall be Ivar Franzén bemöta detta som centerpolitiker eller som företrädare för regeringen. Det blir kanske litet skilda budskap. Välj roll, Ivar Franzén! Svara gärna för båda rollerna på en gång. Vad tänker regeringen göra åt detta problem?
Fru talman! Jag väljer att försöka beskriva vad som behöver göras. Jag har förtroende för att regeringen också kommer att försöka göra det. Det är inte alltid man kan åstadkomma allt som behövs även om viljan är god. Det är uppenbart att den mycket kraftiga höjningen av taxeringsvärdena som förutsätts utgöra basen för fastighetsskatten 1994 innebär mycket kraftiga kostnadsökningar. Det pågår ett arbete inom regeringen, vilket kammaren säkert känner till. Man undersöker möjligheterna att begränsa skattehöjningen. Det finns två skäl för detta. Genom att normåret faller då vi fortfarande har orealistiska fastighetsvärden blir taxeringsvärdena alldeles för höga. Därmed får man en beskattning som inte har anknytning till dagens faktiska fastighetsvärde. Det är i dag också angeläget att begränsa kostnadsutvecklingen inom boendet. Inom några dagar kommer en proposition där man tar upp en rad andra åtgärder för att försöka begränsa effekterna när det gäller bostadskostnaderna framför allt för årgångarna 1988--1992. Jag kan inte stå här och avslöja vad som kommer, men det är fråga om en hel del åtgärder som kommer att underlätta för de drabbade årgångarna. Vi hoppas att det för de allra flesta kommer att vara lönt att verkligen kämpa vidare för att kunna värna om och behålla sin egen bostad.
Fru talman! Jag har all respekt för att Ivar Franzén inte kan ge ett entydigt besked. Jag kan dela hans uppfattning om vad som borde göras men jag är rädd för att det inte kommer att ske, eftersom Finansdepartementet har drivit en mycket rigid linje när det gäller besparingsprogram på fastighetssidan. Detta är bekymmersamt. Hyresgästerna kommer inte att orka med de dramatiska hyreshöjningar som blir följden av den dubbla effekten, slopade räntebidrag och en dramatiskt höjd fastighetsskatt. Det leder till ytterligare fall i konsumtionen och håller kvar landet i depressionen. Det är ett mycket grannlaga problem. Det finns också risk för att det med förfärande kraft sprider sig i kommunernas ekonomi, vilket de definitivt inte har råd med. Det behövs ett entydigt svar från regeringssidan inom en mycket snar framtid för att stabilisera fastighetssidan.
Herr talman! Det råder inget som helst tvivel om att det är en mycket angelägen uppgift att så snabbt som möjligt försöka stabilisera fastighetsmarknaden och därmed också nedbringa antalet konkurser och förluster i banker, kommuner och stat. Inom regeringen är man mycket uppmärksam på detta. Jag tror mig också veta att det kommer att göras mycket noggranna analyser av vilka nettoeffekter olika åtgärder kommer att få. Nu har man inte i någon kalkyl räknat med så stora höjningar för fastighetsskatten som det 70-procentiga taxeringsvärdet skulle ge. Utan att man frångår saneringsprogram o.dyl. finns det vissa utrymmen att göra jämkningar. Lars Bäckström kan vara säker på att det finns många och kanske inte helt obetydliga krafter som driver att man verkligen måste göra noggranna analyser och se till att man fattar beslut som totalt sett ger bästa möjliga resultat.

Fru talman! För på dagen ett år sedan hade vi en skattedebatt i skuggan av en krisuppgörelse. I höst kan vi räkna med att få behandla förslag som nu skall ge en rättvisare beskattning för egenföretagarna. I debatten har märkts en förändrad syn på småföretagarna. Det tycks nu stå klart att de allra flesta anser att det är småföretagen som skall ge oss en stor del av de nya arbetstillfällen som vi behöver. Småföretag som inte är aktiebolag måste därför få möjlighet att bygga upp ett eget kapital på samma sätt som aktiebolagen för att kunna investera, expandera och därmed skapa nya arbetstillfällen. Lyckas vi med vår målsättning att hålla inflationen nere är det inte minst angeläget för jordbruksföretagen att kunna bygga upp ett eget kapital i företagen på ett naturligt sätt. Förslaget om att slopa dubbelbeskattningen på utdelningar har rönt kritik. Principfrågan tycker jag är självklar. Vill vi prioritera sysselsättning måste det naturligvis vara mera lönsamt att satsa kapital i verksamheter som skapar arbetstillfällen än att satsa på improduktiva investeringar. Det kan inte vara rimligt att beskatta avkastningar på ofta riskfyllt satsat kapital i företag hårdare än riskfria placeringar i t.ex. obligationer! Det är rätt att dubbelbeskattningen tas bort. Däremot kan man naturligtvis diskutera metoden. En metod där beskattningen sker i sista ledet -- och beskattningen lättas på företagsnivå -- är lättare att förklara i debatten. Den nu föreslagna metoden torde däremot innebära att spararna hellre satsar pengar i svenska företag än i utlandsinvesteringar. Den effekten bör inte föraktas. Fru talman! En gästtalare på ett socialdemokratiskt seminarium på Gotland i somras startade en omfattande debatt om beskattningen av tjänster som köps av hushållen. Kds lanserade under sommaren ett förslag riktat mot hushållssektorn för att ge arbetslösa ungdomar arbetstillfällen samtidigt som den egna initiativkraften kunde stimuleras. Det handlar om en s.k. u-skattsedel. Tanken bakom denna var att ge ungdomar möjlighet att starta eget och sälja hushållstjänster momsfritt och med en starkt reducerad arbetsgivaravgift. Det skulle kunna ge åtskilliga jobb och förmodligen innebära en ren förtjänst för statskassan, då utbetalningar av KAS skulle kunna minska. Hela denna debatt aktualiserar beskattningen av tjänsteproduktion. De skattekilar som finns på arbete kan på goda grunder antas innebära väsentliga förluster av arbetstillfällen. Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att se över bl.a. dessa frågor, vilket vi kristdemokrater hälsar med tillfredsställelse. Flera av mina partikamrater har tidigare under denna allmänpolitiska debatt lyft fram frågan om en skatteväxling för miljön. Det är som jag nyss nämnde angeläget att vi ser över de mycket höga skattekilarna på arbete som ju snedvrider ekonomin. Samtidigt vet vi att vi har stora miljöproblem som beror på att miljöfarliga utsläpp, avfall, råvaror och energi inte belastas med det samhällsekonomiskt riktiga priset. Att inom ramen för nuvarande skatteuttag omfördela skatterna från arbete till miljöfarliga utsläpp, energi m.m. borde därför vara en minst lika angelägen skattereform som den förra. En sådan skatteomläggning har internationella aspekter. Under den utskottsresa som skatteutskottet gjorde fick vi information om att man hade liknande funderingar i både Norge och Nederländerna. Peter Kling har här i debatten alldeles tydligt redogjort för vad ett ökat skatteuttag innebär för exempelvis resursbevarandet på energisidan. Som representant för Halland får jag också passa på att tacka Peter Kling för informationen om de goda trafiksatsningar som vi gör i Halland. Fru talman! Slutligen vill jag erinra om att kristdemokraternas önskemål om en indexering av alkoholskatterna nu tycks få en lösning.